Fru talman! Bo Lundgren vet mycket väl att vi har en uppfattning när det gäller änkorna som vi inte har fått gehör för hos de samarbetspartier som vi har. Det gör inte att vi slutar att arbeta med frågan. Vi har kommit en liten bit på väg genom att det har skett en förändring av inkomstgrundsberäkningen för vad som ska beskattas och inte beskattas för änkorna. Det innebär att de inte behöver sälja sommarhus och bilar. Det är inte mycket att yvas över, men det är ett steg på vägen. Framför allt går vi inte med på några förändringar som innebär att det är sjuka och pensionärer som ska stå för fiolerna när man ska återställa detta. Men, Bo Lundgren, jag tycker att det vore klädsamt om moderaterna någon gång kunde höja blicken utanför landets gränser och se på vad som händer internationellt och kanske någon gång ägna denna oerhörda ekonomiska tillväxtkarusell som pågår en tanke i termer av just rättvisa och solidaritet. Det pågår en utveckling som sliter sönder folk, länder och världen där väldigt många människor drabbas av detta på ett mycket brutalt sätt. Det ifrågasätts av ekonomer och av internationella politiker, men aldrig av Bo Lundgren och moderaterna. Det är marknadskrafternas fria lov. Måste det inte in, Bo Lundgren, någonting som reglerar och som hävdar andra intressen än de snävt och kortsiktigt ekonomiska intressena? Måste det inte in någonting som tar vara på människors liv och hälsa, som tar vara på den miljö och de resurser som är ändliga? Måste det inte in politik? Är det inte det som är verktyget och redskapet för att på något sätt få in rättvisa och solidaritet i det samhälle som vi har? Det är detta som Bo Lundgren kallar för översitteri, det som jag kallar för människors möjlighet att påverka.

Fru talman! Jag tror att vi alla höll andan, bildligt talat, när vi via nyhetsförmedlingar följde utvecklingen i Belgrad. Äntligen kunde den krigsgalne och maktgalne kommunisten och nationalisten Slobodan Milosevic, som terroriserat folket, föraktat demokratiska värden och lagt landet i ruiner, tvingas åt sidan. Och detta skedde genom ett folks imponerande mod och demokratiska civilkurage. Att fred och frihet är begrepp som nu gör sig gällande på Balkan är jag övertygad om att vi alla känner en stor tillfredsställelse över. Samtidigt känner vi den djupaste ängslan över händelseutvecklingen i Mellanöstern. Måtte alla inse att våld är synonymt med vanvett och att hatet enbart får djupare rötter när våldet breder ut sig. Man kan naturligtvis tycka att de här inledningsorden bara är vad konvenansen kräver. Och jag är fullständigt klar över att jag personligen inte kan göra något åt händelseutvecklingen vare sig här eller där. Men jag tror att det är viktigt - och det har ju snuddats vid det, låt vara utifrån andra resonemang - att vi gör klart för oss hur internationellt beroende vi är och att var än människovärdet kränks och var än de demokratiska värdena förtrampas, så ska vi finnas där och säga vad vi tycker. Vi kan aldrig, hoppas jag, mer hamna i den situationen, även om det av och till verkar så, att det som händer långt borta inte berör oss. Vi är gränslöst beroende. Fru talman! Av och till brukar vi som sysslar med politik citera föregångare. Personer som satt spår efter sig eller levererat ståndpunkter som visat sig vara betydelsefulla är värda att komma ihåg. Här i kammaren har många gånger Per Albin Hansson, Tage Erlander, Bertil Ohlin och Gösta Bohman nämnts, för att nu erinra om några namn. Jag har under senare tid gång på gång kommit på mig med att läsa de där raderna i Fälldins memoarer och där ta till mig det som kallas Ramviksmodellen. När experter föredrog ärenden på Statsrådsberedningen brukade Fälldin fråga hur den föreslagna åtgärden skulle komma att påverka enskilda individer, enskilda familjer, småföretagare hemma i Fälldins hemby Ramvik. Den här metoden att bryta ned makroperspektivet till ett mikroperspektiv har ju sedan blivit kallad Ramviksmodellen. Självfallet ska vi vara glada över att det går bra för Sverige. En gnutta ödmjukhet krävs förstås - att det går bra för Sverige har också sin förklaring i att vi ännu lever i en internationell högkonjunktur. Det kan vi ju inte bortse från. Men när vi lämnar makroperspektivet, när vi lämnar vad som kanske kunde kallas totalbilden och vill ta reda på hur individen, hur det enskilda hushållet har det, då kan vi långt ifrån alltid ropa att det går bra. Det är förstås också viktigt, för att inte säga absolut nödvändigt, att vi inte helt och hållet koncentrerar oss på siffror som bara redovisar ekonomisk tillväxt, när vi nu ska göra en analys och lägga fast att det går bra. Den ekonomiska tillväxten kan gå förbi vissa grupper, och jag vill påstå att den går alldeles uppenbart förbi vissa grupper. Och såväl nationer som individer och hushåll kan ha det förhållandevis bra materiellt - det får vi heller inte glömma - men likväl må ganska dåligt. Jag har också följt artikelserien i Dagens Nyheter, som redan är citerad här. Vårt lands största morgontidning har haft en serie som handlar om den enskildes och det enskilda hushållets vardag. Det är några rubriker till de här artiklarna som också fastnat hos mig. Med tiden som bristvara, löd en rubrik. Jobba, sova. Aldrig riktigt hinna. Vad får vi för slags samhälle? stod det i ingressen. Artikeln började med orden: De hinner knappast träffa sina barn. Hur de får vardagen att gå ihop förstår de knappast. Men de vet en sak. Det var inte så här de hade tänkt sig sina liv. Det ligger då förstås nära till hands att plädera för en generell sextimmars arbetsdag. Men det är, enligt vår uppfattning, att syssla med falska förespeglingar. Sverige har inte råd. Vi måste vara ärliga och tillstå det. Och Sverige har inte arbetskraft i så stor omfattning att sextimmarsdagen skulle vara möjlig. Fundera bara hur det skulle te sig inom vården om allas arbetstid där skulle kortas, eller om den redan ytterligt hårt pressade personalen inom vården skulle klara av det man nu stressar med på än kortare tid. I förrgår hade jag förmånen att få besöka SöS, som man säger - Södersjukhuset här i Stockholm. Där jobbar ca 2 000 sköterskor. Det är klart att det är en ganska enkel matematik att om man sänker deras arbetstid med en timme så får någon annan, för det är väl meningen, utföra arbete 2 000 timmar per vecka. Tar man då ett år blir det ca 100 000 timmar. Samtidigt kunde man på text-TV i går läsa att man ställer in operationer i Västsverige därför att man saknar sköterskor. Börjar vi sedan tala om fem timmar per person och vecka, då inser vi att det inte är alldeles enkelt. Jag tycker att det här kommer fram alldeles för sällan. Det saknas arbetskraft, för ingen kan ju mena att de som ska gå ned i arbetstid ska jobba lika mycket på kortare arbetstid som man gör i dag. De flesta inom vården som jag talar med säger: Vi behöver vara fler sköterskor här i dag och nu. Och det blir man ju inte genom att korta arbetstiden. Vad väldigt många säger är naturligtvis - och det kan inte vi åtgärda här och nu kanske inte över huvud taget - att lönen är alldeles för låg. Det tror jag att vi håller med om, vilket parti vi än tillhör. Detta måste ju också vägas in. Lönen behöver öka och det behövs fler anställda. Samtidigt talar vi om arbetstidsförkortning som om det vore en ganska enkel åtgärd. Jag är övertygad om att det inte är det. Jag nämnde ett sjukhus. Det finns ju som bekant många fler. Sedan finns det skolor som saknar lärare etc. Fru talman! Nog borde det vara en absolut självklarhet att se till att just småbarnsföräldrar i första hand kan få mer tid för barnen. Jag är övertygad om att detta är nödvändigt om vi verkligen menar att det ska gå bra för Sverige. Men i stället ska socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister genomdriva den s.k. maxtaxan. Kom inte och inbilla oss att den kommer att leda till något annat i detta avseende än att det blir mindre tid för barnen! Hur kan ni, ni i regeringskonstellationen? Ni har fastnat i ett makroperspektiv. Och det är beklämmande. Det är ju i och för sig ärligt att ni i finansplanen rakt upp och ned skriver, och jag citerar ur finansplanen: "Det införs en maxtaxa inom barnomsorgen som minskar marginaleffekterna och därmed främjar arbete och utbildning." Så var det med det. Barnen ska sättas i centrum för politiken, sade statsministern i sin regeringsdeklaration. Ja, det låter. Men centrum i politiken är alldeles tydligt för statsministern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att politikerna vet bättre än föräldrarna. Och åtgärder som kallas barnomsorg borde nog ganska ofta i själva verket kallas sysselsättningsåtgärder för vuxna. Maxtaxan "främjar arbete", står det i finansplanen. Den främjar inte mer tid för barnen. Fru talman! Jag är övertygad om att respekten för vårt politiska arbete skulle öka om vi inte så ensidigt fixerade oss vid makroperspektivet utan också ville göra konkreta ansträngningar för att skapa värdighet för den enskilde, värdighet för det enskilda hushållet. Ganska ofta nyttjas uttrycket skatt efter bärkraft. Och då handlar det i regel om fördelningspolitik mellan personer med höga inkomster och personer med låga. Men hur kan vi acceptera att låginkomsttagare ska betala skatt med ena handen för att så kunna regla in låginkomsttagaren i ett bidragsberoende? Det är alldeles uppenbart, anser jag, att vi behöver en skattereform, i synnerhet för att just låg och medelinkomsttagare har rätt till värdighet. Håller statsministern med mig om detta? Statsministern kan väl ändå inte mena att det, rent principiellt, är moraliskt rimligt att medborgare låses till politiker i ett bidragsberoende? Jag är personligen övertygad om, trots att jag inte är något vidare IT-kunnig, att datatekniken, som redan i dag erbjuder tusen och en valmöjligheter i alla de sammanhang, kommer att tvinga fram ett vida större mått av valfrihet för individer och familjer framöver. Fru talman! Begreppet värdighet måste per omgående kunna skrivas över svenskt skolväsende. Lärare, all övrig personal, elever och föräldrar måste få känna och uppleva att skolan fungerar som trivselns oaser och inte som orons och meningslöshetens tillhåll. Jag vet mycket väl att varje regering alltid argumenterar utifrån parollen: Mycket är bra. Och visst är det så. Men statistiska uppgifter om att lärare saknas, lärare flyr från sina jobb, elever känner sig misslyckade och saknar nödvändiga betyg etc. - allt detta kan ju inte fösas undan med tal om att mycket är bra. Barnen ska sättas i centrum uttalade som sagt statsministern i regeringsdeklarationen. Det måste skorra falskt i många lärares och skolbarns öron. Resurserna till skolan kan inte vänta. De måste fram nu. Det är också vad vi kristdemokrater förespråkar i vår budgetmotion. Men i sammanhanget vill jag också ha sagt att skolans kris inte enbart är en fråga om brist på resurser. Det handlar också om ryckighet, felaktigt betygssystem, tro på att alla elever kan stöpas i samma form, brist på civilkurage etc. Om barnen ska sättas i centrum, statsministern, då måste verkligen också skolan få hamna där. Fru talman! Är det några grupper som i dag ofta och i stor utsträckning hamnar vid sidan av den golfström som sjunger att det går bra för Sverige så är det grupper av äldre medborgare. Det kan omöjligt betraktas som värdigt att många äldre förpassats till ensamhet, sysslolöshet och anonymitet. Vi behöver inte peka finger åt något partis håll, men visst är det förskräckligt att äldre människor får sitta vecka ut och vecka in och tråna och trakta efter att någon stund under månaden få komma ut i friska luften? Nog är det orimligt att de pensionärer som enbart har folkpension och pensionstillskott ska ha en så låg materiell standard när det nu allmänt ordas om att det går bra för Sverige? Vi kristdemokrater har sett det som en självklarhet att förbättra för pensionärerna med de lägsta inkomsterna. Vi anser att pensionstillskottet bör höjas med 200 kr i månaden. Samtidigt anser vi det som självklart att via grundavdrag se till att pensionärer generellt får del av skattesänkningar. Vi kan inte orda om att det går bra för Sverige och sedan inte låta dem som har de minsta resurserna, pensionärerna, få vara med. I detta sammanhang skulle jag ofantliga gärna vilja veta varför regeringskonstellationen är så halsstarrig och förvägrar änkorna deras rätt. Den frågan har på ett utomordentligt ställts här tidigare, och svaren, tystnaden, är verkligen talande. Känns det inte alls besvärande att med breda leenden uttala att det går bra för Sverige och samtidigt snuva änkorna på deras rätt? Fru talman! Jag kan omöjligt tro att något partis företrädare lever i okunnighet om att regeringspartiernas fastighetsskatt driver en del pensionärer och hushåll med rimliga inkomster från gård och grund. Vi har hört finansministern deklarera att staten inte tar ut mer fastighetsskatt än man gjort tidigare men att fördelningen blir lite annorlunda. Det är ju ett sätt att argumentera som gränsar till dumhet. Skulle folkskolläraren som för 40 år sedan fick jobb i Stockholmsregionen och slog sig ned här och som nu sitter med sin fasta pension kunna känna sig tröstad med att när man nu tvingas sälja och flytta är det andra ute i landet som kommer lindrigare undan? Känns det inte egendomligt, Göran Persson, att mota ut medborgare med förhållandevis små inkomster från deras boende och se nyrika IT-magnater flytta in? Och Gudrun Schyman: Tycker ni inte alls att det är egendomligt? Tidigare talade Gudrun Schyman här ivrigt om ett samhälle som klövs. Hon är ju med om att klyva det. Fru talman! Det skulle också kännas bra om statsministern här i dag ville berätta om hur stora satsningar som kommer, och när de kommer, på vägnätet. I Björkviksparken i somras lovade statsministern, om jag har fattat det rätt, rejäla satsningar på vägnätet. I budgetpropositionen kan inget utläsas. Fru talman! Låt mig avslutningsvis önska Göran Persson och regeringen all framgång med förberedelserna inför EU-ordförandeskapet. Efter EMU omröstningen i Danmark har diverse verbala skärmytslingar också dykt upp hos oss i Sverige. Och det är knappast svårt att förstå att den danska folkomröstningen sätter spår, i varje fall under viss tid, hos oss. Jag tror att det är ytterligt angeläget att hela EU och hela EMU-debatten mer analyseras utifrån frågeställningen: Vad gagnar freden i Europa mest? Vad befäster fredlig samexistens mest, medlemskap eller utanförskap? En EMU-debatt får inte enbart handla om vilket som ger mest klirr i den nationella kassan, att vara med eller att vara utanför. Fru talman! Det påstås ofta att det saknas visioner i politiken. Det må vara sant. Men nog är det i synnerhet visionslöst att bedöma EU och EMU utifrån ett dagsaktuellt ränteperspektiv? Låt oss för allt i världen inte fastna i den falska föreställningen att Europa för all framtid baxats upp på fredens fasta klippa.

Fru talman! Alf Svensson inledde nästan lika lovande som Bo Lundgren och talade om tiden som bristvara, om föräldrar som inte hinner träffa sina barn. Han sade att då ligger det nära till hands att föreslå en sänkning av arbetstiden. Men, sade Alf Svensson, Sverige har inte råd. Sverige har inte arbetskraft nog. Frågan är, Alf Svensson, om vi har råd att inte sänka arbetstiden. Folk sliter ut sig, Alf Svensson. Förutom det mänskliga lidandet är det en hög samhällskostnad. Miljöbelastningen blir också högre, hotande hög, om vi inte väljer sänkt arbetstid utan i stället ökad konsumtion. När det gäller arbetskraften ska man komma ihåg en sak. Det är många som i dag står utanför arbetskraften just på grund av att de är sjukskrivna beroende på för hög arbetsbelastning. Så med sänkt arbetstid får vi människor att orka arbeta mer, att klara av ett helt arbetsliv. Arbetskraftsbristen är heller inte så stor som har påståtts. Senast i går, när riksbankschefen var med på en hearing här i riksdagen, framhölls just att de tidigare prognoserna om arbetskraftsbrist har varit betydligt överdrivna. Det har funnits många i utbildningssystemet som nu har kommit in på arbetsmarknaden. Det finns också en stor reserv bland kvinnor som vill gå upp från ofrivillig deltid till heltid. Det finns alltså folk som kan fylla de platser på arbetsmarknaden som det skulle bli om vi sänkte arbetstiden. Sedan är det också viktigt att titta på arbetslöshetssiffrorna. Vi är rätt så nöjda i dag med 4 % arbetslöshet. För några år sedan hade vi tyckt att det var högt med 4 % arbetslöshet. Men nu har vi anpassat oss till något slags EU-nivå och tycker att har vi 4 % så har vi ingen arbetslöshet. Det finns alltså fortfarande åtskilliga tiotusentals svenskar som skulle kunna få jobb om vi delade på jobben genom att sänka arbetstiden.

Fru talman! Jag tror inte att det är så i verkligheten, att om man minskar en arbetstagares tid så finns det genast någon som kan ta över. Så enkelt är det inte. Jag tror inte att de som har forskat och arbetat med dessa frågor vill påstå att det är så enkelt. Människor sliter ut sig - ja. Fråga sjuksköterskor och andra människor inom den offentliga sektorn varför de sliter ut sig. En del säger säkert att de vill ha kortare arbetstid. Men många säger att de är för få, att de får jobba för mycket och att de inte hinner ta sina raster för att äta och slappna av. När de kommer om morgnarna ska det vara fyra sköterskor, men det finns två, och därför får de arbeta för fyra. Detta är ett oerhört stort problem. Och jag talar om sjuksköterskor. I går kunde vi höra om IT-sektorn i TV. Man är ängslig för morgondagen. I långtidsutredningen sägs det att kostnaderna framöver - jag kommer inte ihåg exakt vilket årtal det var, men det talades om att det var inom överskådlig tid - blir 60 % högre därför att vi får allt fler äldre som ska ha vård och omsorg. Och vi ska få fram personal som orkar göra detta utomordentligt angelägna och betydelsefulla arbete. Samtidigt ska vi förkorta arbetstiden. Teoretiskt kan man kanske plussa ihop det på något sätt. Men i verkligheten kommer det att bli ytterligt svårt. Det är ju ingen illvilja från oss som inte rakt upp och ned accepterar detta. Men jag är helt övertygad om att det inte är någon illvilja från regeringen att säga nej till 35 timmars arbetsvecka nu. Man ser det som ogörligt. Men ni fortsätter med detta som lockbete och får väl en del att tro på det. Men jag tror att alla ska vara nöjda så länge det inte genomförs, eftersom vi skulle få ett mycket hårdare och mer slitsamt samhälle.

Fru talman! Nej, Alf Svensson, det är inte så att det alltid genast finns någon som kan gå in och ta över när en person minskar sin arbetstid. Men i många sektorer skulle fler jobb kunna skapas. I många sektorer skulle vi få fler personer med något kortare tid per person i arbetslagen, vilket skulle förbättra arbetssituationen. Miljöpartiet har också ett förslag om ett friår för att ge människor möjlighet att under sitt arbetsliv få ett år då de kunde ta ledigt från jobbet och få ersättning på a-kassenivå om någon arbetslös går in och vikarierar under denna tid. Det är också en viktigt frihetsreform för att höja livskvaliteten och villkoren på arbetsmarknaden.

Fru talman! Det är naturligtvis så att det är omsorgen om alla människors lika möjligheter som driver oss alla i denna kammare - tron på att människor ska ges möjligheter att välja och kunna ta ansvar för sina val och för sina livsprojekt. Detta med lika möjligheter låter enkelt, men det förutsätter en väldig massa saker. Det förutsätter först och främst frihet att välja, att det finns alternativ, att det finns en fungerande marknad, mångfald och rätt att utforma alternativ. Men lika möjligheter förutsätter också att man kan välja, alltså att man har verktygen för att kunna göra medvetna val och för att kunna känna tryggheten att kasta sig ut i någonting som kan likna det okända. Och detta förutsätter ju kunskap, social trygghet och omtanke. Frihet och trygghet är grunden just för lika möjligheter för alla människor. Och om man sätter upp det på detta sätt med frihet och trygghet så blir det ganska uppenbart varför den politiska vänstern och, kan man säga, den politiska högern ganska lätt förirrar sig i diskussionen. Den ena offrar ju friheten för tryggheten, medan den andra ställer tryggheten åt sidan för att maximera friheten. Detta har vi redan sett lite av i debatten i dag. Vi kan se en regering som understödd av Vänstern och Miljöpartiet försöker återställa, skapa större offentliga åtaganden, statliga regleringar, kontroll över landsting och kommuner. Allt detta görs i likhetens tecken. Så finns det andra som, liksom jag, är ivriga att ifrågasätta detta och att öka friheten. Men några glömmer ganska lätt att det finns en bred uppslutning kring den svenska välfärden, att tryggheten är nödvändig för att man ska kunna vara fri. Det finns de som rent av vill sänka skatterna så mycket för alla i denna kammare t.ex. att det kan komma att skapa en otrygghet i samhället. Det som också är avgörande för att människor ska ha lika möjligheter är att de har en bra grund att stå på, att de inser att skolan är avgörande. Om elever tillåts gå ut skolan utan tillräckliga kunskaper är det något av ett livslångt handikapp. Det skapar orättvisa möjligheter till jobb och vidare studier. De förnekas i så fall de rättmätiga möjligheterna att själva ta ansvar att växa som människor. När var tionde elev förnekas dessa möjligheter, då borde skolan stå högst på dagordningen i den politiska debatten och återfinnas i varje anförande. Nu är det inte på det sättet. Det lovas ju förstås pengar från regeringen i form av ökade anslag. Men de förslag från regeringen som ska ge förutsättningarna för elever, lärare och föräldrar att skapa en skola där alla kan bli godkända uteblir. De förslag som flyttar makten över resurserna till skolorna och som ger frihet men som också ställer krav och som ger varje individuell elev en individuell studieplan uteblir i dag från regeringen. Fru talman!

Och det är många människor, människor som upplever att de inte alls har lika möjligheter, valfrihet eller välfärdsökning. Det sägs ju att Sverige växer så att det knakar. Men det är ju faktiskt så att det på många ställen inte växer alls utan bara knakar. Det är naturligtvis viktigt att man hanterar den här frågan och faktiskt ger människor möjlighet att bo och arbeta varhelst de själva vill. Det är i själva verket en djupt liggande värdering att alla människor i hela landet ska ha lika möjligheter och samma förutsättningar att ta ansvar och att växa som människor och att det även ska gälla deras bygd. Fru talman! Detta borde egentligen vara en självklarhet för alla partier i denna kammare. Så är det inte alls. Det som borde vara självklart för alla har undan för undan reducerats till att bli en nischfråga för ett av riksdagens minsta partier - Centerpartiet. Detta är djupt olyckligt. Det finns en del i denna utveckling som förtjänar ett alldeles speciellt intresse, nämligen regeringens oförmåga att göra användningen av den moderna informationstekniken till något som är möjligt för alla, att göra det till en möjlighet för alla att ta del av den nya tekniken. Och det tragiska är att regeringen i och med detta missar en unik möjlighet att verkligen ta steget in i framtiden med lika möjligheter för alla. Ett ojämlikt IT-samhälle riskerar att accelerera den kantring av Sverige som vi har sett under de senaste decennierna. En sådan utveckling måste motverkas. Jag hörde näringsminister Björn Rosengren i samband med att IT-propositionen lades fram säga att till våren år 2002 skulle 97 % av alla människor i vårt land ha tillgång till bredband. Jag tror, fru talman, att det icke är en djärv gissning att säga att det tyvärr just på grund av regeringens oförmåga inte kommer att bli på det sättet. Det beror delvis också på brist på insikt i vad det handlar om. När näringsministern säger att han ska ge bredband till alla är det som om han när det gäller telefonin hade sagt att alla människor i landet ska få tillgång till telefon och sedan hade gett varje människa ett långt snöre med en tomburk i vardera änden, en sådan där anordning som man satt och pratade i när man var liten. Men bredband är i dag något annat än det som regeringen och framför allt näringsministern försöker åstadkomma. En av de kanske största och växande orättvisorna råder mellan dem som har tillgång till bredband och dem som inte har det. Det är för mig alldeles självklart att det måste vara ett statligt ansvar att se till att alla människor var de än bor får möjlighet att nyttja den nya tekniken. Det är förstås därför, fru talman, som vi föreslår det som vi kallar en digital allemansrätt, den allemansrätt som gör valfriheten, de lika möjligheterna, till honnörsord.

Är det inte dags, statsministern, att utforma en sådan strategi och sedan naturligtvis att genomföra den? Talmannen hälsade talmannen för den ungerska nationalförsamlingen dr János Áder och hans delegation, som befann sig bland åhörarna i kammaren, varmt välkomna.

Fru talman! Det var en sak i Lennart Daléus framställning som jag kände mig nödgad att besvara. Lennart Daléus fick det att låta som om Centerpartiet är det enda parti här i riksdagen som jobbar för bättre villkor för vår glesbygd. Så är ju inte fallet. Vi har från Miljöpartiets sida varit mycket pådrivande i de här frågorna, bl.a. i den regionalpolitiska kommittén. Vi har kämpat för ett särskilt glesbygdsavdrag för ökade satsningar på snabba regionaltåg för att utvidga arbetsmarknadsregionerna i norra Sverige. Vi har också lagt fram förslag till ett system för att locka akademiskt utbildade till glesbygd genom efterskänkning av en del av studielånen. Vi vill också ha satsningar på vägnätet, i synnerhet i skogslänen. Centern är alltså icke ensamt i denna fråga, utan åtminstone Miljöpartiet står vid dess sida.

Fru talman! Frågan är om man blir tryggare av att Miljöpartiet står vid ens sida. Vi har ingen större erfarenhet av det. Möjligen har statsministern mer erfarenhet av detta. Men det är hyggligt att Miljöpartiet vill vara med i det här arbetet. Problemet är att Miljöpartiet just genom sin samverkan med regeringen i det här sammanhanget medverkar till att skapa en politik inte ger möjligheter till alla människor i landet. Jag gav tidigare några exempel och riktade mig då förstås till regeringen, men det är klart att också Miljöpartiet står bakom de bristande satsningarna på t.ex. informationstekniken. De är till avbräck för människor i landet, och där står ni bakom regeringen. Man kan också göra enskilda nedslag i det som är Miljöpartiets och regeringens politik. Det mest flagranta är antagligen den uttalade ambitionen att lägga skatt på biodrivmedel och biobränslen. Tro mig! Det är inget som gagnar utvecklingen av skogs och jordbruk i det svenska landskapet.
Fru talman! Vi anser att man i ett längre perspektiv bör ha en fiskal skatt på biodrivmedel, alltså - låt mig säga så - en ren skatteintäktsskatt på dessa. Först ska biodrivmedlen gynnas skattemässigt, så att vi fasar in dem och får en utveckling av alternativa drivmedel, men på längre sikt måste, som sagt, all energiförbrukning, även den miljöanpassade, vara beskattad.
Fru talman! Jag har fortfarande respekt för att Miljöpartiet vill sälla sig till den här skaran, men det som Matz Hammarström berättar om är väl det kanske mest klassiska exemplet på att man bromsar och gasar på ett sätt som gör omvärlden lite förvirrad. Först vill man ha lite skattesänkning på bioenergi och biodrivmedel, och sedan har man ambitionen att höja skatten för samma drivmedel för att åstadkomma - som väl innovationen löd - en skatteintäktsskatt. Det där ger inte - tro mig även i den frågan - de rätta långsiktiga signalerna till de människor runtom i Sverige som utanför de stora städerna producerar de energikällor som ryms i begreppet bioenergi. Det är faktiskt inte på det sättet.

Fru talman! Bo Lundgren började med att visa upp en löpsedel om hur beroende medborgarna är av staten. Jag har ett något mera positivt anslag och visar upp det valpaket om premiepensionen som 4-5 miljoner svenskar nu får under några veckor. Det är ett exempel på att det ändå på några punkter har varit möjligt att bryta upp den socialdemokratiska betongen och spränga in kilar av mera valfrihet och egenmakt. Det kändes kanske inte som någon revolution när det här valpaketet dunsade ned i brevlådan, men vi tror att detta här är ett viktigt steg mot ett mer liberalt samhälle. Vi arbetar för spritt ägande. Vi tror att om man har makt över en del av sina egna pensionspengar blir det svårare för staten att göra sådant som staten gjorde mot änkorna när den lade beslag på deras pensionspengar. Ser man tydligt sambandet mellan hur det går för företagen och tryggheten på äldre dagar, kommer också intresset för ett bra företagsklimat att växa bland människor. Sett i ett längre tidsperspektiv har det trots allt varit möjligt att på några områden skapa mer av valfrihet. I det tidsperspektiv som de flesta av oss som för den här debatten har från det att vi blev politiskt aktiva är det ändå ett Sverige som på några punkter skiljer sig från det som vi hade t.ex. för 30 år sedan. Då hade vi fortfarande kollektivanslutning. Facket bestämde vilket politiskt parti som medlemmarna skulle tillhöra. Vi hade radiomonopol. Vi hade praktiskt taget bara daghem, skolor och läkarmottagningar som kommunerna drev. De allra flesta som bodde i allmännyttan visste att det inte fanns någon möjlighet att köpa loss sina lägenheter. Staten förvaltade genom På punkt efter punkt har vi utmanat detta samhälle. På just dessa punkter har vi också haft framgångar. Socialdemokraterna har inte gillat någon av dem. Men framför allt tack vare att vi har haft ett par perioder av borgerliga regeringar har det varit möjligt att åstadkomma förändringar. Kollektivanslutningen är borta. Radiomonopolet är borta. Det har tillkommit hundratusentals nya bostadsrätter. Det finns ofta dagis, skolor och läkarmottagningar att välja mellan. Och det finns ett inslag av alternativa vårdformer. Nu får jag också själv bestämma hur en del av mitt pensionssparande ska placeras. Jag har hört en del människor sucka lite över att man måste välja så mycket nuförtiden. I denna trånga krets kan jag avslöja att jag själv varken har valt elleverantör eller telebolag. Det kommer ström hem till mig i alla fall. Det går att ringa fortfarande. Men det är väl få som på allvar önskar ett samhälle tillbaka där statliga och kommunala monopol grep in i våra vardagsliv och styrde och ställde. Även om man inte utnyttjar valfriheten har den ett värde. Vårt besked är alldeles klart: Vi vill fortsätta längs den här vägen. Vi vill skapa ett samhälle med ännu mera valfrihet. Jag håller med om Bo Lundgrens grundläggande analys, att ett socialdemokratiskt dominerat samhälle lämnar alldeles för lite utrymme för människor att växa och fatta egna beslut. Vi skulle vilja gå vidare. Men en del av vår kraft måste tyvärr gå åt till att försvara redan uppnådda bastioner. Laila Freivalds ville försvåra för människor att köpa sina lägenheter. Ingegerd Wärnersson vill inskränka det fria skolvalet. Lars Engqvist försöker få med Miljöpartiet på ett stopp för nya driftsformer för sjukhus. Marita Ulvskog har ett förslag liggande i riksdagen om hur den fria lokalradion ska bli mera politikerstyrd. Det är trist att vi behöver föra de här striderna en gång till. Vi vill gå vidare. Vi vill t.ex. vidga valfriheten genom mer europeisk samverkan. Europafrågan handlar mycket om människors möjligheter att växa. Vi vill göra det lättare att bli företagare, så att man på ett helt annat sätt än i dag kan gå emellan att vara löntagare och företagare. Vi vill förnya arbetslivet genom att ge människor i arbetslivet mer makt över sin egen vardag. Jag vill gå över till frågan om arbetstider. Jag vill på allt sätt uppmana regeringen att välja valfrihetsvägen i arbetstidsfrågan. Det har framgått här i debatten att stödpartierna har ett fullständigt gammaldags, 1900 talsmässigt sätt att se på frågan. Man menar att det är politikernas uppgift att i detalj styra och ställa med hur människor förlägger sin arbetstid. Gudrun Schyman försökte skildra att hon står nära det förslag som de tre fackliga organisationerna enade sig om häromdagen. I själva verket fanns samma dag som de presenterade sitt förslag en debattartikel i Dagens Nyheter av Gudrun Schyman. Den var en aktiv polemik mot tanken att man skulle få ta ut en arbetstidsförkortning mer flexibelt, inom ramen för en arbetstidsbank. Innebörden av artikeln var att man, om man nu jobbar till kl. 17, i stället ska kunna gå hem 16.48. Möjligen ska man få gå hem kl. 16 på fredagen, om man väljer att lägga det som en förkortning av veckoarbetstiden. I övrigt är Gudrun Schyman emot den modell som facken har enats om. Det är verklighetsfrämmande, därför att behoven på arbetsmarknaden är delvis annorlunda. Det finns många som klagar över ofrivillig deltid - människor som måste gå hem kl. 14 för att arbetsgivaren säger att man inte har råd att betala mer. De skulle vilja vara kvar till kl. 17. Hur blir de hjälpta av så här stelbenta förslag? Den enda moderna lösningen är en valfrihetslösning, en individuell lösning. Bo Lundgren skildrade förslaget från fackligt håll onödigt negativt. Det är ett mycket flexibelt förslag. Det sätter inte något tak för övertiden. Det ska till största delen ingå i löneförhandlingarna, där parterna får väga arbetstidsförkortning mot lönehöjning osv. Jag hoppas verkligen att regeringen går på en valfrihetslinje och söker sig över blockgränsen, för att få en bestående lösning av denna fråga. Jag vill ge ytterligare ett argument för att regeringen borde agera så. Det har att göra med bilden av regeringsmaktens utövande. Det kommer nya ord i svenska språket med jämna mellanrum. Häromåret lärde vi oss TV-såpa. Det nya nu är dokusåpa. Alla kanaler har sina egna dokusåpor. När man zappar med sin fjärrkontroll och råkar komma till en nyhetssändning som skildrar stödpartiernas och regeringens förhandlingar får man en stark känsla av att ha hamnat i en dokusåpa från Rosenbad. När ni möter oss från oppositionen i debatter försöker ni alltid skyla över och borsta varandra på ryggen. Ni berömmer varandra för hur fint samarbetet går. Men det lurar ingen. Vi minns alla rubrikerna, alla okvädinsord ni har kastat över varandra. Jag tänkte söka rätt på ett antal sådana för att illustrera min tes. Jag började med att titta på DN Debatt under året. Sedan kunde jag sluta. Bara den källan gav mig långt fler citat än jag någonsin skulle hinna ta upp här: "Falskspel av vänstern", säger Miljöpartiet". "Göran Persson bara värd förakt", säger Birger Schlaug. "Vänsterpartiet går inte att lita på", skriver Göran Persson och preciserar anklagelsen: "Vänsterpartiet står för populism och hyckleri." Gudrun Schyman är den minst desperata. Hennes formuleringar är ofta minst drastiska. Hon skriver så här: "Göran Perssons argument att stänga oss ute håller inte. Vårt krav på regeringssamverkan kvarstår." Så fortsätter det vecka efter vecka: "Miljöpartiet kan bryta med regeringen när som helst." "Nu gör vi upp med de borgerliga." "Dags för Miljöpartiet att avbryta samarbetet." "Ledande miljöpartister kräver att språkrören bestämmer sig: Bryt med socialdemokraterna eller kräv regeringsmedverkan", osv. Ni måste försöka återupprätta regeringspolitikens anseende. Jag tror att pensionsuppgörelsen, som jag började med att prata om, har haft en sådan effekt. Statsministern utlovade i början av året försök till bredare uppgörelser. Sedan har vi inte hört något av det. En brett förankrad valfrihetsreform, en individuellt inriktad arbetstidsreform skulle vara bra för Sverige. Den skulle något förändra intrycket av att Rosenbad är namnet på en ny dokusåpa. Låt mig också säga några ord om ett mycket avgörande valfrihetsområde, nämligen skolan. Ett valfrihetens samhälle förutsätter en kunskapsskola. Det är bra att ni ger extrapengar. Men precis som Alf Svensson var inne på räcker det inte med pengar. Det finns andra, större problem i den svenska skolan än bristen på pengar. Det är brist på behöriga lärare, brist på arbetsro, brist på fungerande kommunikation mellan skolan och hemmen, brist på tydlig prioritering av läsning, skrivning och räkning och brist på utvärdering. Det är som sagt bra med extrapengarna. Men det är en sak som förvånar mig. Varför har ni så svårt att tala klartext om att svensk skola behöver behöriga välavlönade lärare med gedigna ämneskunskaper? När ni presenterade förslaget sade ni: Det behövs fler vuxna i skolan. Det är ett ganska vanligt uttryck nuförtiden. Fler vuxna i skolan. Men spelar det ingen roll vilka vuxna det är? Jag tror att det är helt avgörande. Ta speciallärarna som exempel. De avskaffades för några år sedan, och antalet har följaktligen sjunkit drastiskt i den svenska skolan. Men i statistiken kan man se att de har ersatts av outbildade elevassistenter. Är det likgiltigt? Nej, jag tror att det är oerhört allvarligt och en förklaring till de kvalitetsproblem som den svenska skolan har. Det skulle vara en mycket positiv signal om ni sade: Det är inte likgiltigt vilken personal som tillkommer, och de här pengarna får också användas till att höja lärarlönerna. Det är det allra viktigaste om vi vill kunna rekrytera ny kvalificerad personal till skolan. Sedan måste vi våga hävda kraven. Jag var inblandad i en debatt i somras som handlade om den sociala snedrekryteringen till högskolan, ett mycket viktigt ämne. Den lösning man hade kommit på inom Utbildningsdepartementet var att slopa kraven på högskolebehörighet från gymnasieskolan för att elever skulle få läsa på högskolan. Sedan gick det några veckor, och så var det problem med gymnasiet. Då lade Skolverket fram ett förslag: Vi kan väl slopa kravet att eleverna ska vara godkända från grundskolan för att få börja läsa på gymnasiet. Varför är den enda lösning man kan komma på när det är problem i svenskt utbildningsväsende att sänka kraven? Vi gör våra unga en otjänst om vi inbillar dem att man kan läsa på högskolan utan att ha klarat gymnasiet och läsa på gymnasiet utan att ha klarat grundskolan. Lägg ihop de här båda förslagen. Om båda genomförs måste det innebära att i Sverige på 2000-talet kan man läsa på högskola utan att ha klarat grundskolan. Det är ju helt bisarrt! Är det så vi vill ha det på 2000-talet? Är det detta vi menar med ett kunskapssamhälle. Vi i Folkpartiet vill bygga ett valfrihetens samhälle. Ett sådant samhälle tror vi ger mer till individen. Men det kräver också mer. Det kräver en gedigen grund av kunskaper och värderingar. Därför står vi för ett alternativ till dagens skola, en bildningsskola. Den kommer nog att kosta mer än dagens. Men viktigare än så är att den har ett tydligt politiskt uppdrag och en kraftfull politisk uppbackning. Det tycker vi våra unga är värda!

Herr talman! Lars Leijonborg talade om att det kommer nya ord i svenska språket. Han är rätt så nyskapande själv när han kallar sin "moderna valfrihetslösning" för "arbetstidsförkortning". Eller är det "arbetstidsreform"? Någon förkortning är det väl inte direkt som Lars Leijonborg föreslår. Man kan spara övertid och en av sina redan befintliga semesterveckor på ett arbetstidskonto och sedan ta ut den tiden när man vill. Det är väl inte någon arbetstidsförkortning? Vi i Miljöpartiet anklagas av Leijonborg för att vilja i detalj styra och ställa med hur människor förlägger sin arbetstid. Det stämmer inte alls. Leijonborg talar om att det är verklighetsfrämmande. Det här är verkligen en verklighetsfrämmande tolkning av vad vi har föreslagit. Vi ser gärna ökade möjligheter för den enskilda att styra över den lediga tid han eller hon redan har. Men vi vill dessutom sänka veckoarbetstiden. Vi anser att det är nödvändigt för att kunna motverka de problem vi har i dag med ökad stress och utbrändhet.

Herr talman! Matz Hammarström har givit svaret själv. Om det finns en människa som inte är stressad och inte är utbränd och vill jobba mer får den inte göra det enligt Matz Hammarströms politik. Det är politikerstyrning, inte valfrihet. Det ställer vi inte upp på. Vi stöder snarare den linje som facken har enats om, som jag tycker är en spännande grund för en diskussion om en verklig valfrihetsreform i arbetstidsfrågan.
Herr talman! Har Lars Leijonborg någonstans sett att vi har föreslagit ett förbud mot övertid? Jag stod nyss här uppe i talarstolen och sade att vi ställer oss positiva till att man kan spara övertid på ett konto och ta ut den. Men det är intjänad ledighet. Det har ingenting med arbetstidsförkortning att göra. För övrigt så finns väl den möjligheten i rätt stor utsträckning i dag. Man tar ut kompledigt för övertid. Visst kan den som "tvingas", enligt Lars Leijonborg, att jobba bara

Herr talman! De som talar för en generellt lagstiftad arbetstidsförkortning brukar alltid kombinera det förslaget med ett sänkt övertidstak. Det tror jag också Miljöpartiet har gjort. Annars är ju ert förslag helt verkningslöst. Om ni säger att de som vill jobba 40 timmar får göra det även i fortsättningen har ju hela er kampanj ingen innebörd. I så fall skulle vi nog kunna enas om en verklig valfrihetsreform.

Herr talman! Först helt kort till Lars Leijonborg om det sista han sade: Sänkt övertidsuttag, ja. Men inte förbud mot övertid över huvud taget. Det har talats mycket den senaste tiden om arbetstidsförkortning, och så också i den här debatten. I går lovordade statsministern ett förslag från de tre fackförbunden TCO, SACO och LO. Det är ett förslag som innebär att normalarbetstiden ligger kvar på 40 timmar i veckan och att en extra semesterdag per år införs 2002-20006. Dessa extra semesterdagar tillsammans med en av de semesterveckor vi redan har sätts in på en arbetstidsbank där man också ska kunna samla på sig ledighetstid genom att jobba övertid. Sedan ska arbetstagaren fritt kunna disponera den tid som finns i arbetstidsbanken. Mona Sahlin och statsministern tycks ha bestämt sig. Nu tycker facken så här, säger man. Nu har de enats. Då upphöjer vi deras förslag till ett regeringsförslag. Men hallå där!, vill man ropa. Vadå: Facken har enats? Det finns väl fler fackförbund? T.ex. HTF, SKTF och Statstjänstemannaförbundet vill samtliga liksom Miljöpartiet ha sänkt veckoarbetstid. Jag tror inte att de nöjer sig med de futtiga minuter som nu erbjuds under beteckningen arbetstidsförkortning. Jag vill också starkt ifrågasätta om TCO:s, SA CO:s och i synnerhet LO:s ledning verkligen går i takt med sina egna medlemmar. Jag kan riktigt se henne framför mig, den dubbelarbetande småbarnsmamman i offentlig sektor som står där och lagar kvällsmat, just hemkommen från jobbet via mataffär och dagis. Hon drar en djup suck och säger till barnen: Tänk så skönt det ska bli om två år! Då kan jag gå från jobbet nästan 2 1⁄2 minut tidigare varje dag! Mer än så blir det alltså inte. Mer än så finns det inte i det här förslaget. Jag hoppas verkligen att inte regeringen rakt av antar det här fackliga förslaget utan sätter sig ned och diskuterar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att få mer på banken och också få en sänkt veckoarbetstid. Med det här förslaget kan man i och för sig komma upp i 12 minuter om dagen - men först 2006. Nej, det är alltså inte mycket som farbror Göran har i säcken den här gången om han tänker nöja sig med det fackliga förslaget. Visst är det bra med ett ökat inflytande över ledigheten, och visst kan modellen med arbetstidsbank vara vettig. Men det måste finnas mer på banken! Det räcker inte att kunna komma ned till en 38 timmarsvecka 2006 i utbyte mot att man offrar en av de semesterveckor man redan har. Det behövs sänkt normalarbetstid och det behövs en sänkt veckoarbetstid i botten. För Miljöpartiet är arbetstidsfrågan inte någon liten fråga - en fråga bland en massa andra frågor. För oss är det en central fråga. Det är en fråga om livskvalitet och en fråga om frihet. Frågan är hur vi ska använda den. Den är ett medel. Och vad har vi då detta medel till? Läget är t.o.m. så i dag att vi kan få både sänkt arbetstid och en ökning av den privata konsumtionen - men en mindre ökning än vi skulle få om vi fortsatte att jobba 40-timmarsvecka. För oss gröna är det ett självklart val att prioritera mer fri tid. Sänkt arbetstid är en sak, ökad frihet att använda semesterledighet och kompledighet en annan sak. Här har Socialdemokraterna haft 30-timmarsveckan i sitt partiprogram i 25 år, tror jag, och nu vill man få det att framstå som att den här minimala sänkningen är ett viktigt steg på vägen mot 30-timmarsvecka. Men ingen, inte heller Göran Persson, tror jag, kan på fullt allvar hävda att de höga sjuktal vi har nu, den stress vi har nu och den utbrändhet vi har nu skulle påverkas och minska om vi kortar dagarbetstiden med 2 minuter och 24 sekunder 2002. Det måste till rejälare tag, och vi har goda möjligheter att göra någonting åt det här nu. Danskarna har nu sagt nej till EMU anslutning. När får vi chansen i Sverige, Göran Persson? Det vore bra att bestämma sig för ett datum nu. Jag tror att det är enda sättet att få i gång en offentlig debatt i frågan. I dag är ju en majoritet av riksdagspartierna positivt inställda till en folkomröstning om en svensk EMU-anslutning. Det är en fråga som vi har drivit länge. Folkomröstning är ett bra instrument om vi som politiker vill förankra större och viktiga beslut hos befolkningen. Att välja om vi ska gå med i EMU eller inte är en fråga av lika stor betydelse som valet om vi skulle gå med i EU eller inte. Jag skulle gärna vilja ha besked från Göran Persson. Kan vi fastställa en tidpunkt för folkomröstningen? Den främsta anledningen till att vi vill ha en folkomröstning just på valdagen är att vi på så sätt i valrörelsen kan tydliggöra kopplingen mellan nationell politik och EU-politik. Skulle en folkomröstning om EMU friläggas tidsmässigt från ett riksdagsval så riskerar debatten att enbart handla om pengar och ekonomi, och inte om de framtida politiska mål som EMU syftar till. Det vore olyckligt för samhällsdebatten i den här frågan. Det skulle öka medborgarnas känsla av direkt delaktighet. Den folkomröstning som nyligen genomfördes i Danmark visade på kraften just i folkomröstningsmodellen. Valdeltagandet var mycket högt - hela 88 % av befolkningen slöt upp för att visa sin åsikt i EMU-frågan. Mycket glädjande var att man med 53 % stöd valde att stå fri från EMU. Därmed visade man att det faktiskt var möjligt för den resurssvagare nej-sidan att besegra ja-sidan. Det var möjligt för David att besegra Goliat. Det är ett tema som med all säkerhet kommer att vara viktigt också i den svenska debatten inför vår folkomröstning. Efter nej-sidans seger i Danmark var det många som menade att ett misstag av ja-sidan varit att man tonat ned den politiska dimensionen i EMU-projektet och talat mer om påstådda ekonomiska fördelar. Det är något som blir allt svårare att göra trovärdigt med sjunkande eurokurs och lägre räntor på hemmaplan än i euroområdet. Alla kommer väl ihåg Carl Bildts föraktfulla tal om den svenska kronan som skvalpvaluta. Men hellre en skvalpande valuta än en sjunkande valuta! Det var säkert taktiska överväganden som gjorde att ja-sidan låg lågt med visionen om ett Europas förenta stater. Det är möjligt att det är en tilltalande tanke för en del tyskar och fransmän, men knappast för danskar och svenskar. Därmed, herr talman, är vi inne på frågan om hur mycket makt EU ska ha över de nationella parlamenten. I vilka frågor ska det fattas majoritetsbeslut och i vilka ska de enskilda länderna ha vetorätt? Men det ska vara regler som tillåter de länder som så vill att gå längre. Jag såg häromdagen att Göran Persson ställer sig positiv till majoritetsbeslut i miljöfrågor, men inte i skattefrågor. Jag skulle vilja ha svar på frågan om ifall Göran Persson ser koldioxidskatt som en miljöfråga eller som en skattefråga. I klartext: Anser Göran Persson att man i EU ska fatta majoritetsbeslut om en lägsta nivå på koldioxidskatt i syfte att börja göra någonting åt de höga och ökande koldioxidutsläppen? Eller kommer Sverige att agera mot ett initiativ om att införa miniminivåer på koldioxidskatt på EU-nivå för att motverka växthuseffekten? Tyvärr har det hittills varit skralt med engagemanget just för en radikal klimatpolitik också här hemma. Det är bara alltför typiskt att ingen av de andra debattörerna med ett enda ord har nämnt det största politiska problem vi har att hantera inför framtiden - den globala uppvärmningen. Jordens medeltemperatur ökar. Orsaken är allt större utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid. Den sektor som ger upphov till de största koldioxidutsläppen är trafiksektorn, där den dominerande delen är vägtrafiken. Bara för några år sedan räknade man med mellan en och tre och en halv grad. Redan det gjorde att nackhåren reste sig på de små örikenas representanter. Deras länder kommer nämligen att utplånas om havsnivån höjs. Det är inte bara naturen som är förändrad, utan även näringsliv och samhällsliv har genomgått stora förändringar. Ändå är detta kanske inte det största problemet, utan det är osäkerheten och risktagandet. Det är mycket olustigt att stå inför en situation i världen där vi vet att våra samhällen kommer att förändras drastiskt om vi inte minskar koldioxidutsläppen, men där ingen vet riktigt hur och i vilken omfattning. Hur mycket mark kommer att översvämmas där jag bor eller verkar? Hur kommer samhället att må av täta och återkommande väderkatastrofer? Hur kommer människorna att må när livsvillkoren i deras länder förändras i grunden? Detta är olustiga och närmast overkliga frågor, som är mycket svåra att ta till sig. Detta är inte heller bara en framtidsfråga. Man brukar skilja på direkta yttringar och tidiga varningssignaler. Bland de direkta yttringarna, som alltså redan i dag är ett resultat av den globala uppvärmningen, har vi tätare perioder av ovanligt varmt väder, varma och stigande hav, översvämmade kuster, smältande polarisar och smältande glaciärer. Det är alltså sådant som pågår i dag. Flera av världens stora tätbefolkade områden, t.ex. i Kina, Bangladesh, Thailand, Vietnam och ett antal små låglänta öar, är mycket utsatta för den här klimatförändringen. Vissa östater kommer att helt dränkas av havsvatten. Exempel på tidiga varningssignaler, dvs. sådant som anses som en möjlig effekt av klimatförändringen, är skyfall och snöstormar som leder till översvämningar. I morgon kommer vi att ha en debatt i riksdagens kammare med anledning av de översvämningar som var i Norrland i somras. Koralldöd, torka och sjukdomsspridningar är andra sådana här tidiga varningssignaler. Det går inte att komma ifrån att förändringen av klimatet är ett enormt miljöproblem för mänskligheten. Eftersom orsakerna till problemet har en direkt koppling till vår livsstil är klimatförändringen också ett mycket stort politiskt problem. Det ställer långsiktig kollektiv livskvalitet eller t.o.m. överlevnad mot kortsiktig individuell välfärd. Det ställer höjd koldioxidskatt mot en fortsatt ökning av utsläppen. Det politiska problemet ställer också kortsiktig nationell konkurrenspolitik mot global handlingskraft. Ska vi sträva efter att hävda vår industris konkurrenskraft eller efter att verkställa internationellt beslutade åtgärder för att minska koldioxidutsläppen? Som jag sade förut har tyvärr svensk klimatpolitik varit ett misslyckande. Och situationen ser inte mycket ljusare ut inför framtiden. I Klimatkommittén, en parlamentariskt sammansatt kommitté som jobbade med den här frågan, beräknades att den möjliga utvecklingen om vi inte vidtar ytterligare åtgärder är att vi får en ökning av koldioxidutsläppen med upp till 15 % jämfört med 1990. Svensk klimatpolitik har alltför länge präglats av feghet. Det har länge stått klart att vi inte kommer att nå de mål vi har satt upp. Det har lika länge stått klart att styrmedlen varit otillräckliga för att nå målet. Klimatkommitténs arbete och det underlag man fick in i det arbetet gav det tydliga beskedet att höjd koldioxidskatt är det för samhället mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen. Och det var inte Klimatkommitténs underlagsmaterial som var orsaken till att kommittén inte lade fram något förslag om höjd koldioxidskatt. Orsaken var att höjd koldioxidskatt är politiskt kontroversiellt. Bl.a. protesterar Aftonbladet. Resultatet av Klimatkommitténs arbete blev i stället en kostsam satsning på informationskampanjer, trots att ingenting i kommitténs underlagsmaterial tyder på att information skulle ha någon mätbar effekt på utsläppen av växthusgaser. Det är svårt att förändra livsstil med information. Mer information skulle möjligen, enligt kommittén, kunna göra det lättare att besluta om verkningsfulla styrmedel i ett senare skede. I klartext: Koldioxidskatten måste successivt höjas. För Miljöpartiet står det klart att en skatteväxling nu är det enda verksamma medlet för att bekämpa de ökande koldioxidutsläppen. fr.o.m. nästa år kommer vi glädjande nog att inleda en skatteväxling där vi just höjer skatten på koldioxid och el och sänker skatten på arbete. Alf Svensson och Bo Lundgren har motsatt sig detta och vill i stället ha sänkta dieselskatter. Den skatteväxling som genomförs nästa år är ett första steg, men vi behöver gå längre. Under den närmaste tioårsperioden kommer vi att skatteväxla i storleksordningen 30 miljarder kronor.

Herr talman! Det gör debatten lite mer komplicerad att Matz Hammarström inte kan svara, men jag kan berätta två saker för Matz Hammarström. Den här eländesbeskrivningen kan ha sitt berättigande om den kommer från en som inte är med och bestämmer över det svenska agerandet. Men det är faktiskt så att Matz Hammarström sitter med i den båt som utgör det svenska agerandet när det gäller miljöpolitik i allmänhet och klimatpolitik i synnerhet. Så kom inte här och gnäll, utan gör någonting åt detta i samverkan med den regering ni samarbetar med! Den andra iakttagelsen handlar om detta att Matz Hammarström talar om gränsöverskridande miljöfrågor, och det är berättigat. De är avgörande. Då kan man ju tänka sig att gränsöverskridande frågor kräver gränsöverskridande svar. Det skulle kunna vara en slutsats. Det skulle t.ex. kunna handla om ett agerande i ett gemensamt forum som EU. Då frågar Matz Hammarström regeringen hur det blir med synen på en gemensam koldioxidavgift i EU. Varför ska regeringen svara på det? Varför ska vi svara? Varför ska vi ha ett förhållningssätt till en sådan fråga från det miljöparti som i själva verket helt vill lämna det här instrumentet att arbeta med? Ni vill inte vara med i det EU som kan åstadkomma de gränsöverskridande svaren på de gränsöverskridande frågorna. Detta är två missar och visar hur Miljöpartiet skulle kunna agera för att på något sätt bidra till det svenska miljöarbetet.

Herr talman! Värderade ledamöter av denna kammare! Det är faktiskt tänkvärt att följa debatten så som vi har fått göra under några morgontimmar denna dag. Det beskriver på något sätt det politiska läget i vårt land. Vi är i en högkonjunktur. Det märks. Det är krav på jättelika skattesänkningar, krav på enorma utgiftsökningar och egentligen bara stora kataloger och inte mycket restriktioner. Det finns inte mycket av fokus på de problem som vi fortfarande har kvar att lösa och som vi måste hantera. Det är möjligt att jag kommer att framstå som lite tråkig och lite försiktig, men det krävs nog också att vi sansar oss när vi nu befinner oss i ett så bra läge som vi faktiskt gör, så att det inte glider oss ur händerna. Vi måste göra det vi tror är allra viktigast och lära oss att prioritera. Vi måste också våga hävda att alla inte kan få allting på en gång. Den här debatten ger ju också en bild av svensk politik. Det kan ju vara bra att sätta det i relation till vad vi upplever i världen runtomkring oss. Vi är gynnade. Vi är lyckligt lottade. Vi har det bra förspänt på många sätt. Att som statsminister börja en sådan här partiledardebatt utan att uttrycka glädje över det som har skett på Balkan vore fel. Det som nu har hänt, när ytterligare en kommunistdiktatur har fallit, är naturligtvis en framgång för demokratin och för tanken att vi alla i Europa hör ihop och ska samarbeta för att bygga en världsdel tillsammans. Vi kommer att arbeta aktivt för detta inom EU och vi kommer också att göra det bilateralt med den nya regimen i Belgrad. Mina tankar är en sådan här dag också i Israel, där fredsprocessen nu är i ett utomordentligt kritiskt läge. Det är lätt att känna pessimism. Jag ska erkänna att jag till naturen är optimistisk och har trott i det längsta, efter att ha kunnat följa fredsprocessens praktiska arbete på mycket nära håll, att vi nu skulle få ett genombrott. Men den senaste veckans utveckling har fått mig att känna pessimism, dock icke uppgivenhet. Så länge fredsarbetet inte är brutet definitivt finns fortfarande hopp. Det är klart att vi fäster förhoppningar vid det som USA kan göra för att återigen närma parterna till varandra. Kan Sverige göra någonting i den här processen, ska vi göra det. Vi söker inte aktivt någon roll, men vi kan spela en roll. I så fall ska vi naturligtvis bygga vidare på den goda tradition vi har av utmärkta relationer med israeler och med palestinier, så att de kan nå den fredsuppgörelse som krävs för att de ska kunna leva tillsammans i var sin stat, men också i varandras stater, leva tillsammans och på så sätt skapa fred i den del av världen som vi kallar för Mellanöstern. Det som händer just nu i Mellanöstern är trots allt det som i dag först fyller också en svensk statsministers tankevärld. Det är klart att man också ska säga några ord om folkomröstningen i Danmark. Det var en motgång för alla som vill ha ett danskt medlemskap i EMU. Jag tror att det hade varit bra. Men det danska folket sade nej och de sade tydligt nej. Jag har hela tiden sagt, och det är regeringens uppfattning, att den svenska folkomröstningen inte avgörs av hur danskarna röstar. Vi avgör själva när vi ska gå till folkomröstning. Det är vårt beslut och ingen annans. Vi har sagt att vi först ska veta att lönebildningen fungerar i vårt land på ett sådant sätt att vi får avtal som är på en konkurrenskraftig europeisk nivå. Vi har sagt att vår konjunktur ska ligga i fas med Europa i övrigt. Vi har också sagt, och det är viktigt, att vi ska söka medlemskap när det är bra för Sverige ekonomiskt och politiskt, dvs. när vi kan utveckla vårt land, bygga vidare på välfärd och sammanhållning med hjälp av ett sådant medlemskap. Tidpunkten för folkomröstningen avgörs av dessa faktorer. Det finns i dag ingen som helst anledning att sätta ut den tidpunkten. Det vore att byta strategi, och det vore att förbyta den prövande attityd som vi har mot någonting annat, som jag tror skulle resultera i våldsamma konflikter i vårt eget land. När väl det är sagt kan man säga att vi vet att det som handlar om Jugoslavien, som handlar om Mellanöstern och som handlar om EMU är det vi kommer att få syssla med under vårt ordförandeskap i EU, som börjar vid kommande halvårsskifte. Det är den största uppgift en svensk regering har tagit på sig i ett internationellt samarbete. Det är en svår uppgift. Den är oerhört stimulerande. Det är med glädje vi går till arbetet, men samtidigt naturligtvis också med den respekt och den skärpa som krävs för att göra bra ifrån oss när vi nu tillsammans ska föra EU:s dagordning vidare framåt. Detta ligger trots allt framför oss. Det kommer att dominera den kommande tidens arbete. Jag vill ha sagt det, därför att det här är det verkligt stora. Inrikespolitiskt tror jag att den händelse som mer än något annat kommer att markera vattendelare i svensk inrikespolitik under senare år inträffade för två dagar sedan, när de tre huvudorganisationerna på den fackliga sidan, TCO, SACO och LO, kallade till en gemensam presskonferens och talade om hur de såg på arbetstiderna. Därmed är det naturligtvis också ett uttryck för hur deras medlemsförbund uppfattar saken. Självklart. Det var ett förslag som var modernt, ett förslag som bygger på att den enskilde ges rätt att påverka, att den enskildes valfrihet ökar. Det var ett förslag som trots måttliga sänkningar av arbetstid, om det utnyttjas på rätt sätt, kan vara ett verksamt verktyg i kampen mot stress på arbetsplatserna. Det intressanta med detta förslag är att jag tror att det så småningom kommer att samla en ganska bred parlamentarisk uppbackning. Jag tror också att det kommer att föras fram till riksdagen av regeringen. Vi har inte studerat det i alla detaljer ännu. Men i huvudsak är det en ståndpunkt som jag tycker är vettig och som jag också tror att regeringen kommer att finna vettig. Det vi ska reflektera över är vad detta är ett uttryck för. Det är de fackliga organisationerna som sätter dagordningen. När såg vi senast i svensk inrikespolitik en situation då de fackliga organisationerna placerade en fråga överst på dagordningen som sedan kom att dominera en partiledardebatt. Vi får gå tillbaka ett tjugotal år i tiden innan vi hittar en sådan situation. Vad är det som har hänt som gör att de fackliga organisationerna har återvunnit den ledande rollen i samhällsdebatten? Det som har hänt är att relationerna i det svenska samhället har förändrats i och med att arbetslösheten har tryckts tillbaka och är på väg att försvinna ur det svenska samhället. Men låt mig parentetiskt lägga till att debatten i dag inte av någon har kopplats till att det fortfarande finns hundratusentals arbetslösa i Sverige. Även om vi når 4 % öppen arbetslöshet och kan raljera med dem som inte trodde att det var möjligt är vi inte nöjda där. Vi ska vidare mot full sysselsättning, självklart. Det måste vi komma ihåg. Det finns drygt 600 arbetslösa per varje riksdagsman här inne. De måste finnas med i debatten också i fortsättningen. Men riktningen är tydlig. Arbetslösheten faller. Och när den faller förändras maktrelationerna på arbetsmarknaden. De fackliga organisationernas styrka växer. Hur de har kraft och förmåga att utnyttja den styrkepositionen kommer att avgöra väldigt mycket av Sveriges framtida konkurrenskraft och hur länge vi kan dra ut på den goda konjunkturen. Hur vi från denna kammare förmår att samspela med de fackliga organisationerna kommer att vara en avgörande faktor för hur vi kan se till att reformdagordningen förs framåt. För tio år sedan var det flexibilitet, ökade löneskillnader och systemskifte som gällde. Det var ingen som talade om fackliga organisationer i denna kammare då. I dag är det full sysselsättning, det är jämlikhet, det är reformer som vi talar om. Då är det ett läge då de fackliga organisationerna är med och sätter dagordningen. En del beskriver det här som gammalmodigt och tycker att det är en skrämmande utveckling. Jag har väldigt svårt att förstå det perspektivet. Det är väl gott för Sverige om arbetslösheten försvinner. Det är väl bra för vårt land om vi kan fördela de frukter som skapas i arbetslivet på ett sådant sätt att människor upplever det som rättvist. Det är väl bra om vi kan laga revorna i välfärden. Det är väl bra om de ändringar vi gör i skatterna sker på ett sådant sätt att det ökar rättvisan i samhället. Klyftor, motsättningar, orättvisor är omodernt. Det som är modernt i ett samhälle som vill gå framåt och satsa på att frigöra människor är att de ska uppleva sammanhållning, trygghet och solidaritet. Det är ett modernt samhälle. Det är det vi nu har möjlighet att återigen börja bygga på i Sverige, just därför att vi har pressat tillbaka arbetslösheten. Det är en enorm förändring i samhällsklimat och i politiska styrkeförhållanden. Det är därför som fackens konferens för några dagar sedan troligen kommer att sätta dagordningen för det vi diskuterar i den här kammaren under ganska lång tid. Jag hälsar en sådan utveckling med tillfredsställelse. Men jag kommer inte på något sätt att vara en part som bara levererar eller går med propositioner som organisationer tycker är vettiga. Vi ska också väga in ett vidare perspektiv än det som de fackliga organisationerna kan göra. Men de kommer att påverka dagordningen på ett helt annat sätt än förut, därför att vi håller på att knäcka arbetslösheten. Det är klart att jag hade varit glad om Alf Svensson och Lars Leijonborg - de har båda repliktid kvar - hade varit lika modiga som Lennart Daléus. Han tog tillfället i akt att säga ifrån mot de politiker som dröjer sig kvar i 90-talets början och som kommer till uttryck i moderaternas motioner. Det är dessa jättelika skattesänkningar! Det går inte att samtidigt sänka skatterna på det viset och sedan låtsas som att man ska förbättra situationen i vården och skolan. Man kan inte få båda sakerna, och framför allt kan man inte få dem samtidigt. Det inser uppenbarligen Centern. Det borde också en socialliberal person förstå, och det borde också en socialkonservativ person förstå. Varför inte ta debatten från talarstolen nu och göra klart var ni står någonstans på samma tydliga sätt som Lennart Daléus gjorde för Centerns del. Det vore välgörande för svensk inrikespolitisk debatt. Vi har framför oss en tid av reformer. När jag säger det ligger alltid i botten en bestämd uppfattning att de statsfinansiella och offentliga ekonomiska restriktionerna alltid finns där. Jag bedömer nu att vi har ett läge som vi kan utnyttja för att faktiskt genomföra reformer. Vi har talat om arbetstiderna i arbetslivet. Det är en vettig arbetsskadeförsäkring. Vi kommer att justera taket i a-kassan. Vi kommer att satsa mer och mer på kompetensutveckling för dem som har ett arbete och för dem som finns i olika funktioner i svenskt näringsliv. Det kommer att vara en bred ansträngning att utveckla arbetslivet i det läge vi nu befinner oss i. Det finns de som har sagt här - Alf Svensson uttryckte det ganska väl - att det finns en risk framför oss med arbetskraftsbrist. Vi kommer att pressa tillbaka arbetslösheten. Men när det är gjort kommer vi att om några år ha en situation med brist på arbetskraft. Hur kombinerar vi det med människors vilja att förfoga mer över sin egen tid? Hur kombinerar vi det med ansvarsfulla lönerörelser framöver? Det här är fackens stora svåra uppgift tillsammans med arbetsgivarna. Det är också politikens uppgift att samspela på ett sådant sätt att vi maximalt behåller Sveriges konkurrenskraft. Sedan har vi samhället i övrigt - barnen. Barnbidragen höjs vid årsskiftet. Vi kommer att få rättvisa taxor i barnomsorgen. Vi kommer att få en allmän förskola för fyra och femåringar. När jag lyssnade på Alf Svenssons anförande blev jag upprörd. Jag övervägde t.o.m. att begära replik. Det är inte rätt att beskriva barnomsorgen som sysselsättningsåtgärder för vuxna. Det är kränkande. Om Alf Svensson menade så vill jag att han förklarar sig. Om det inte var så Alf Svensson menade tycker jag att vi ska rätta till det och lägga det åt sidan. Barnomsorg, förskola, är en pedagogisk verksamhet i den tid av ett barns livsutveckling där man är mest mottaglig för framför allt språkutvecklingen. Att betrakta arbete med barn i de åldrarna som en sysselsättningsåtgärd för vuxna är utomordentligt förvånande. Det är nästan sensationellt att det sägs från denna talarstol. Här har vi framför oss en allmän förskola för fyraoch femåringar. Vi har en satsning på skolan - fem miljarder extra. Det är väl bra då att vi tycks få en uppslutning kring den politiken. Lars Leijonborg vill veta vad vi menar med vuxna. Vad vi tappade under 90-talet var alla de vuxna professionella som finns i skolans värld, och har funnits i skolans värld, som underlättar lärarens arbetsuppgifter. Det är talpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare. Men också speciallärare har försvunnit. Det är fråga om alla dem som gör det möjligt att driva en skola som är sammanhållen, där alla barn har rätt att vara med och där barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar. En sådan skola kräver att vi faktiskt har personal som klarar av att möta varje barn individuellt. Det kräver inga små resurser. Tvärtom är det fråga om omfattande insatser. Nu vill vi styra 5 miljarder kronor under de närmaste åren till skolan. Det är bra om vissa vill göra det snabbare än vi. Men det här är vad vi tror är möjligt för oss att göra just nu, inte minst med tanke på att det utöver reda pengar krävs att det finns personer som är beredda att gå in och arbeta i verksamheten. Barnen kommer verkligen att stå i centrum. Vi gör mycket på det området just nu. Sedan har vi de äldre. Tandvården är inte bara ett problem för de äldre. Tandvården får inte vara ett klassmärke. Man ska inte se när en människa ler från vilken samhällsklass han kommer. Vi i Sverige har lyckats avskaffa den typen av klassmärke. Vi ska inte tillbaka igen. Vi vill lägga pengar och resurser på detta. Det är en angelägen reform. Det är inte omodernt. Det är modernt att få bort dessa hemska uttryck. Vi menar att de äldre ska ha rimligt mycket pengar kvar att leva på när de har betalat sina taxor på äldreomsorgens olika institutioner. Det kommer också ett sådant förslag som ska gälla från 2002. Vi tycker nu att det är dags att tillsammans med pensionärernas egna organisationer diskutera hur vi kan ge ett extra stöd till de pensionärer som har låg ATP. Det handlar då om skattesidan. Det här är i koncentrat en reformdagordning som ligger framför oss. Den håller sig inom de ramar vi har satt upp. Det är de ramar som bygger på att vi ska betala av på våra skulder så att vi kan möta nästa lågkonjunktur. Jag blir väldigt rädd när jag hör olika talare tala om vilka enorma utrymmen vi har just nu och vad vi kan släppa på i form av skattesänkningar, reformutrymme och arbetstidsförkortningar. Visst, det kan vi göra nu, nästa år, kanske året därefter och kanske ytterligare något år. Men sedan kommer det en nedgång. I den nedgången ska vi vara rustade för att möta svårigheterna. Då handlar det om att ha samlat lite i ladorna så att de människor som är mest beroende av en omfördelning i samhället från rik till fattig, från frisk till sjuk, från ung till gammal, vet att den fungerar. Det är det vi nu vill säkra. Det är därför vi betalar av mycket på vår samlade statsskuld. Det ligger nu tre saker framför oss utöver reformansträngningen. Det är först att i alla sammanhang bygga under den goda konjunkturen. Där kommer den avgörande frågan att vara avtalsrörelsen. Får vi ett avtal på europeisk nivå som är långsiktigt, kommer vi att ha skapat väldigt goda förutsättningar för att konjunkturen rullar på några år till med kraft och fart. Det är viktigt. Det är den första viktiga ansträngningen från regeringens sida. Konkurrenspolitiken blir viktig. Lars Leijonborg beskrev på ett bra sätt att vi hela tiden arbetar med att pressa priser, bekämpa monopol och karteller och se till att konsumenterna får så mycket som möjligt för sina förtjänade hundralappar. Här kommer vi att lägga ned ansträngningar. Det andra området kommer att handla om hela den satsning vi gör från förskola till unga forskare. Vi ska höja kvaliteten nu när vi kan satsa ytterligare resurser i vårt skolväsende och utbildnings och forskningsväsende. Vi ska göra det på ett sådant sätt att Sverige behåller sin tätposition. Vi har många problem. Självklart. Men trots dessa problem presterar vi ändå så att vi ligger längst fram i konkurrens med andra länder i världen. Den positionen ska vi behålla. Det kräver ständigt nya insatser. Jag är oerhört engagerad i det arbete som bedrivs inte minst riktat mot unga forskare. Det är det andra stora fältet, från förskola till unga forskare. Det tredje är att vi nu i uppgångens tider inte kommer att släppa de bekymmer som faktiskt finns, framför allt i landets minsta kommuner. Här håller vi på att få en utveckling där befolkningsminskningen, som kanske kommer att fortsätta, hotar hela fundamentet för den samhällsmodell vi har byggt upp. Den innebär att man lokalt ska ta ansvar för vården, för skolan och för omsorgen, och man beskattar sina medborgare för att kunna ta detta ansvar. För att beskattningen ska vara effektiv och fungera rättvist finns det ett utjämningssystem. Det är så modellen ser ut. Om vi då ser att befolkningsminskningen går snabbt och slår så hårt ekonomiskt att den här modellen håller på att förlora sin legitimitet och sin giltighet, därför att man i dessa små kommuner inte klarar att upprätthålla en god kommunal standard, hotas ju hela modellen med det decentraliserade samhällsansvaret. Detta måste vi se och förstå, och detta måste vi åtgärda och åtgärda snabbt. Det handlar ytterst om sammanhållningen i vårt land och om det sätt vi har valt att gemensamt ta ansvar för dessa grundläggande verksamheter som bedrivs i skolan och i vården. Det här behöver vi koncentrera oss på. Ordförandeskapet har jag redan talat om, reformdagordningen inom ramarna och inom gränserna. Men sedan gäller det att sträcka ut högkonjunkturen från förskola till forskning och se till att hela Sverige kan leva. För att detta ska understrykas ytterligare kommer jag senare i dag att presentera en liten organisationsförändring i regeringen. Det här är, herr talman, de reflexioner jag gör när jag följer dagens debatt. Någon kanske tycker att den är tråkig - det skulle inte förvåna mig. Men kom då ihåg vad Kostunica i Jugoslavien, eller Serbien, sade.

Herr talman! Först skolfrågan i Göteborg: Jag har också tagit reda på vad som har hänt. Det fanns en inställning från socialdemokrater och vänsterpartister i Göteborg att man inte ville ha fristående skolor som bygger på den typen av problem som dyslexi representerar. Det är någonting som finns hos många barn i skolväsendet, och det bör kunna mötas på varje skola utan att man sätter de barnen för sig. Det var deras pedagogiska resonemang, och jag tycker att det var hedervärt. Det kan naturligtvis ifrågasättas, men det var inte fråga om illvilja mot den fristående skolan som sådan utan den här tanken. Det leder långt om vi ska stå här i talarstolen och recensera vilka beslut som fattas lokalt. Jag fick just nu veta av några vakna riksdagsledamöter: Fullmäktige sade nej till föräldrarnas friskola i Hjo. Det fullmäktige som hade röstat ned det leds av moderaterna i Hjo. Ska jag då stå här i talarstolen och fråga Bo Lundgren: Vad har ni emot denna valfrihet? Nej, det är lite av överhet över Lundgrens sätt att se på det lokala ansvaret. Om jag använder Lundgrens egen vokabulär skulle jag kanske säga att det är pampfasoner. Människor lokalt vill och kan ta ansvar bara de också får möjligheter därtill. Det handlar om att de inte hela tiden ska hamna i lägen där resurserna slits ifrån dem och där de inte har pengar nog att anställa lärare eller annan personal. Det tillför vi genom att vi nu har bekämpat arbetslösheten. Bo Lundgren vill att det i stället ska gå en annan väg, via jättelika skattesänkningar, och sedan ska föräldrarna själva betala det hela. Hur det exakt ska gå till i skolans värld har Moderaterna aldrig lyckats redovisa. När de ska beskriva systemet med skolpeng som de har byggt upp nationellt framstår de gamla kommunistiska Gosplansystemen som rätt idylliska. Överhetsidén, att Lundgren och jag skulle stå här och recensera enskilda kommuners beslut i enskilda frågor, är farlig. Den vänder jag mig emot. Jag vänder mig också emot Bo Lundgrens beskrivning. Träffar jag pampar när jag träffar pensionärsorganisationerna? Jag träffar äldre människor med väldigt lite tålamod men mycket livserfarenhet, som tycker att de vill delta i samhällsdebatten, påverka och ge röst åt brister som de ser. De har samlat intrycken på tusentals möten runtomkring i landet. Där har det suttit 15, 20 personer - kanske 30, kanske 100 - och de har klagat på det ena, och de har haft uppfattningar om det andra. Så samlar man ihop detta i en demokratisk folkrörelse, och så driver man kraven tillsammans. Det är t.ex. PRO, Sveriges Pensionärers Riksförbund och Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Det är hundratusentals människor som på så sätt demokratiskt vill påverka sin situation. Här möts de av beskedet att det är pampar. Vi lyssnar på dessa människor, precis som vi lyssnar på dem som är valda av sina kamrater på arbetsplatserna i en facklig organisation. Vi känner igen och hör ekot från den tid då högern motsatte sig demokratiseringen när Bo Lundgren nu beskriver dessa folkrörelseföreträdare som pampar. De har ett demokratiskt mandat. De är sända av sina vänner och kamrater att företräda deras sak, och de gör det i angelägna frågor. Vi kommer att lyssna, och vi kommer att lyssna på ett sådant sätt att rättvisan i Sverige ökar. De är garanten för detta. Det är skillnaden gentemot det moderata systemskiftet.

Fru talman! Bo Lundgren ska inte springa ifrån vad han har sagt. Han har inte uttryckt största respekt för fackliga företrädare från denna talarstol - inte ens för politiskt valda. Det är den nya överheten som sitter här. Det är ni som bestämmer å folks vägnar. Ni har aldrig gjort anspråk på att bestämma hur människor ska välja, men vad ni vill är att alla ska ha rätt att göra det och att alla faktiskt också ska ha en möjlighet att göra det. Det debatten handlar om i dag, Bo Lundgren, är ert förslag som så kraftigt omfördelar de ekonomiska resurserna i samhället och som tydligt visar vilka det är som kommer att ha möjlighet att välja i framtiden om ni får bestämma. Jag sade inte - Bo Lundgren ska noga läsa vad jag har sagt - att facken kommer att bestämma om det ena och det andra, utan jag sade att de sätter dagordningen. De sätter dagordningen därför att arbetslösheten är knäckt och tillbakapressad. Det är det som är det nya. Det är arbetskraftsbrist vi har framför oss. Det är därför vi nu diskuterar arbetstidsfrågan. Det är därför vi också diskuterar sådana saker som arbetsskadeförsäkringen och a-kassan. Det är en naturlig reformdagordning i tider av återvunnen styrka och i tider av diskussion om rättvisa och utjämning. Det var det jag sade. Dagordningen på 90-talet och på 80-talet sattes inte av fackföreningsrörelsen. Den sattes på de rosa tidningarnas sidor av marknadens folk. Det var andra värderingar som då gällde. Jag hörde aldrig dåtidens moderatledare eller dåtidens ersättare för den ekonomiske talesmannen Bo Lundgren säga att detta var pampar. Varför teg ni då om pampar och överhet? Varför reagerar ni i dag när vanliga löntagare sluter sig samman och är med och sätter dagordningen? Det är också en retorisk fråga som i sig beskriver var skiljelinjen går någonstans i svensk politik. Jag hälsar den debatten med tillfredsställelse. Men jag väntar fortfarande spänt på vad Alf Svensson och vad Lars Leijonborg ska säga - på besked om på vilken sida de hamnar.

Fru talman! Det var en intressant och på sitt sätt också skicklig analys som Göran Persson onekligen gjorde när han använde uttrycket "facken sätter dagordningen". Nu kan vi väl få rulla tillbaka historien något och erinra om att det inte var en alldeles enkel situation för Göran Persson när hans två stödpartier krävde en helt annan dagordning med 35 timmars arbetsvecka. Vi är en och annan som erinrar oss LO Jonssons artikel i Dagens Nyheter för en del veckor sedan. Jag vill inte säga att det var en gentjänst, men det vore fel att inte våga tillstå att det var ett handtag som kom väl till pass när det gällde att hantera fronten visavi Gudrun Schyman. Jag begär inte att Göran Persson ska tillstå detta, men vi kan ändå inte förbjudas att tänka tanken. Därmed inte sagt att det inte är intressant - det är självklart intressant - att fackförbunden nu enats och lägger fram synpunkter. Göran Persson tog illa vid sig när jag citerade finansplanen. Det är inte mycket att göra åt. Ni har skrivit det ni har skrivit. Ni har skrivit att maxtaxan inom barnomsorgen minskar marginaleffekterna och därmed främjar arbete och utbildning. Tänk om det i stället hade stått att man inför en taxa och skapar en åtgärd eller reform som medför att föräldrar får mer tid för barnen. Men här står det om mer tid för arbete. Det har ni skrivit, och det får ni försöka stå för. Det blir inte annorlunda för att Göran Persson tar illa vid sig. Vi efterlyser alltså valfrihet. Nu har vi haft en diskussion mellan Göran Persson och Bo Lundgren om vem som ska bestämma. När vi kommer in på barnomsorgsområdet är det ju regeringen och stödpartierna som bestämmer i det här avseendet. Om jag har förstått saken rätt får inte de kommuner som inte tar maxtaxan resurser för att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen - berätta gärna för mig om jag har fel. Är inte det fantastiskt? Människan kan ta ansvar, sade Göran Persson alldeles nyss, och man kan ta ansvar lokalt sades det när det talades om friskolor. Det är bra, men ni öronmärker pengarna till skolan. Då kan inte kommunerna ta ansvar. Och, som sagt, maxtaxan tar man eller tar man inte, och tar man den inte så får man inga pengar. Så är det i det avseendet. Sedan väntar Göran Persson på att jag ska säga någonting om skatter. Göran Persson vet det här utomordentligt väl, men det handlar om det gamla vanliga, nämligen om att man ska försöka måla upp en väldig spricka mellan de borgerliga partierna. Ibland kanske vi hjälper till själva också. Alla vi fyra på den borgerliga kanten är genomdåliga på att visa på sprickorna mellan Göran Persson, Gudrun Schyman och Miljöpartiet. Vi får nog satsa på det i nästa partiledaredebatt. Då ska Göran Persson gå upp och svara på hur han ställer sig till detta. De samregerar ju ändå, har gjort det och ska väl göra så i två år till. Det kan vara intressant att veta det här. Men jag är inte så säker på att vi får några besked. För vårt vidkommande gäller att vi har skrivit vår motion. Det är den politik som vi försöker stå för to the bitter end, höll jag på att säga. Jag är övertygad om att den kommer att vara länge. Sedan har väljarna att säga sitt i ett val. Och jag är övertygad om att vi fyra har lättare för att komma överens än vad ni tre har som ibland måste vända er till fackföreningsrörelsen för att få hjälp.
Fru talman! Jag är glad för Alf Svenssons värdering av den analys som jag gjorde av hur dagordningen sätts och för att han också uttrycker sig uppskattande om det samlade initiativet från den fackliga rörelsen. Jag tror att det på något sätt är en bild av det han själv försökte beskriva, vad som nu håller på att hända i svensk debatt. Jag tog inte så illa vid mig av att Alf Svensson hade läst finansplanen, tvärtom. Det kan jag bära och t.o.m. glädja mig åt. Men vad jag tog illa vid mig av och som Alf Svensson inte berörde var det som han sade om förskolans personal och sysselsättningsåtgärder för vuxna. Det är en lärarpersonal. Jag skulle tro att det är drygt 100 000 personer som varje dag har detta som sitt arbete och som gör stordåd med att låta barnen hitta språket och lära sig att både uttrycka tankar och ge ord åt känslor. Det är kanske det allra viktigaste för ett skolsystem att barnen äger språket. Om man som politiker och t.o.m. som presumtiv borgerlig statsministerkandidat, har jag förstått, hamnar i ett läge då man inte från denna talarstol vill rätta till en sådan här utsaga, att det är en sysselsättningsåtgärd för vuxna, tror jag att den borgerliga fyrklövern har ytterligare ett problem, om jag uttrycker mig försiktigt. Det skulle vara värdefullt om vi fick detta belyst från talarstolen. Jag förstår att Alf Svensson inte kommer att svara på frågan om det här med moderaternas skatteförslag på samma modiga sätt som Daléus har gjort. Men jag kan ta upp en annan skattefråga. Den 24 augusti deltog Alf Svensson och några andra på ett möte på Svensson att fastighetsskatten skulle monteras ned. När vi nu tittar i er partimotion ser vi att ni uppenbarligen tar ut mer fastighetsskatt än vad regeringen gör. Vad är det egentligen som gäller, och vad menar Alf Svensson med en nedmontering av fastighetsskatten om han egentligen höjer skatteuttaget? Fick de som satt på Cirkus intrycket att det skulle bli mer fastighetsskatt i Sverige efter hans framträdande där? Det här är ju en annan skattefråga. Alf Svensson behöver inte ens kontrollera med de andra tre borgerliga partierna innan han svarar. Det är en egen utsaga, och det är er egen partimotion, s. 55, närmare bestämt. Hur ligger det till med nedmonteringen av fastighetsskatten?
Fru talman! Det här är ett försök att vinkla på ett ohederligt sätt, Göran Persson. Jag har inte sagt någonting om barnomsorgspersonalen. Jag har talat om maxtaxan, som är riktad mot föräldrarna. Den är väl inte riktad mot barnomsorgspersonalen. Det är föräldrarna som får mindre tid för sina barn. Vi har självklart barnomsorgspersonal som gör utomordentliga insatser och kommer så att göra. Men maxtaxan är inriktad på en höjning av sysselsättningsgraden för föräldrarna. Det var det jag kritiserade. Att då försöka dra in förskolans personal och göra detta till att jag inte skulle värdera dess insatser är faktiskt lite ohederligt. När det gäller fastighetsskatten tar vi inte ut mer. Persson får läsa på ytterligare ett varv. Tack!

Fru talman! Gå till s. 55 i er partimotion, Alf Svensson! Där visar ni i er egen tabell att ni tar ut 11⁄2 miljard mer i fastighetsskatt än vad regeringen gör år 2003. Detta var nedmonteringen av fastighetsskatten, under jubel förkunnad på Cirkus för några veckor sedan. Det kanske finns anledning att inte alltför ofta byta uppfattning i politiken. Jag är glad åt att Alf Svensson tar tillbaka uttalandet om sysselsättningsåtgärder för vuxna. Jag tänker inte tjata mer om den saken.

Fru talman! Det blev inte mycket sagt om lika möjligheter. Det gäller alla de människor ute i landet som i dag inte har samma möjligheter som många av dem som bor i de stora städerna, allra minst på IT området. Där behövs det en strategi som skapar en digital allemansrätt och inte, som i dag, en som kommer att misslyckas i det avseendet samtidigt som man öser statliga pengar i lokala och regionala monopol på servicesidan. Detta är trist. Fru talman! Fyra av Sveriges fem viktigaste handelspartner är inte med i EMU. Räntan i Sverige är lägre än i EMU-området. Göran Persson lyckades ju få den socialdemokratiska kongressen att säga ja till EMU. Är det inte nu dags, statsministern, att tydligt från den här talarstolen säga att detta projekt är lagt på hyllan, där det förtjänar att ligga?

Fru talman! Jag vill säga tre saker. Jag tycker att Centern har ett vitalt och bra engagemang i IT-frågan. Heder åt detta! Digital allemansrätt är ett intressant uttryck som vi ska leva upp till. Jag delar inte uppfattningen att regeringen inte klarar detta. Vi har en annan synpunkt än Daléus. Detta var det första. Det andra är att jag återigen vill tacka för modet att faktiskt säga ifrån när det gäller de här stora moderata skattesänkningarna. Det tredje är: Låt oss inte så snabbt döma ut EMU-projektet! Det är en gigantisk europeisk fråga. Vi kan inte från ett kvartal till ett annat byta uppfattning. Jag tror att det är rätt för Europa, men vi ska vara förberedda på det från Sveriges sida.

Fru talman! Jag tror att Göran Persson hade mobiliserat så mycket aggressivitet för att vinna arga leken i TV att han när han väl kom till kammaren var rätt avslagen. Det var en ovanligt nedtonad och opolemisk statsminister vi hörde i dag. Ibland är det rätt lätt att se klyftan mellan retorik och verklighet. När Göran Persson t.ex. kommer in på tandvården vet ju vi här i riksdagen att regeringen inte har föreslagit någon satsning som löser några problem inom tandvården. Det Lars Engqvist har talat om kostar flera miljarder, men det regeringen har föreslagit är 100 miljoner kronor. När det gäller arbetstiderna vill jag föreslå regeringen att försöka förankra ett förslag innan man lägger fram det. Det är ju helt klart, och där är Matz Hammarström ärligare än Gudrun Schyman, att stödpartierna inte gillar det förslag som facket har lagt fram. Det överensstämmer heller inte i alla delar med vår politik. Det är möjligt att detta går att hantera i riksdagsutskott; det är ju den vanliga vägen som vi rekommenderar till regeringen. Men när det gäller en sådan här stor sak tror jag möjligen att det vore klokt att ha diskuterat det över blockgränserna innan det läggs fram. Statsministern räknar upp all elevvårdspersonal som behövs runtomkring lärarna för att lärarna ska kunna göra ett fullödigt jobb. Men tänk om det inte finns några lärare där i centrum! Det fattas 10 000 behöriga lärare i Sverige de närmaste åren. För att vi ska kunna rekrytera dem är lärarlönerna en helt strategisk fråga. De här extrapengarna får användas till allting på personalområdet utom just att höja lärarlönerna. Där skulle jag alltså önska att regeringen kunde tänka om. Vi är för öronmärkningen, men låt oss vidga den så att den också kan användas till högre lärarlöner. Utan motiverade och välutbildade lärare får vi aldrig någon kvalitetsskola.

Fru talman! Jag tycker att vi gemensamt borde uppmana samtliga riksdagens ledamöter att vända tillbaka in i kammaren för att lyssna på det som nu ska diskuteras, nämligen vad som - i vart fall för stunden - är sista akten i regeringens ambitioner att genomföra ett gott projekt i Sydafrika. Låt mig säga tydligt och entydigt att det är ett mycket unikt dokument som konstitutionsutskottet i dag lägger fram för riksdagens kammare. Det är unikt i flera olika hänseenden. Det är unikt därför att statsoch utrikesministrarna prickas av ett enhälligt utskott för det sätt på vilket den s.k. Sydafrikasatsningen genomfördes. Men det är också unikt, fru talman, i ett annat hänseende, nämligen att det utskottet har granskat som få andra ting är ett personligt statsministerprojekt - från det tal på Sida där projektet initierades till statsministerns personliga vägran att ersätta reklambyrån Rikta för dess utgifter. Granskningen är emellertid unik också i ett tredje hänseende, nämligen att den behandlar och diskuterar statsministerns möjliga skuld i ett enskilt svenskt företags nedgång och fall. Det är naturligtvis så att granskningen har stark principiell betydelse. Men för den som tar del av vad utskottet framför framstår det också i tydlig dager att utskottet granskar någonting som också är djupt personligt. Det skulle kunna formuleras som så: Utskottets granskning handlar om en statsministers ledarstil och om dess konsekvenser. Kort och gott: Utskottet granskar hur Sverige i ett enskilt men betydelsefullt hänseende faktiskt styrs. Vad var det då som hände? Som jag antydde inleddes regeringens s.k. Sydafrikasatsning med ett anförande av Göran Persson på Sida där statsministern förklarade sin ambition att nu gå vidare i den svenska biståndspolitiken och in i ett samarbete med det framväxande demokratiska Sydafrika som gick utanför det som normalt brukar ombesörjas inom sedvanligt svenskt biståndsarbete. Så rätt det var tänkt, sade sig nog många och tänkte ännu fler. Men, tvingas vi nu tillägga, så fel det ändå i viktiga hänseenden blev. Det började alltså på Sida och fortsatte därefter på statsrådsberedning och utrikesdepartement - just det: statsrådsberedning och utrikesdepartement. Det brukliga är ju annars att det departement som är närmast ansvarigt för våra utrikes relationer, nämligen Utrikesdepartementet, ansvarar med sin professionalism, sina rutiner och sina medarbetare också för sådant som en statsminister kan vilja genomföra. Så icke i detta fall. Här skapades, sannolikt därför att statsministern personligen var så djupt involverad i projektet, en unik konstruktion för hur ärendet skulle hanteras - en unik och, som det skulle visa sig, mycket illa ändamålsenlig organisation för hur något så viktigt som en insats i Sydafrika skulle hanteras. Det är, t.o.m. så här i efterhand, nästintill omöjligt att få klarlagt vem det var som faktiskt hade ansvaret för vad. Det heter mycket "det var nog", "det föreföll som" och "det var kanske han som var chef eller möjligen han - eller också var det hon eller den". I denna organisation försvann, föga överraskande, en del av tilltron till den lag och förordning som gäller också regeringens egna departement. Någon upphandling kom väl ingen att tänka på att man kanske borde genomföra, också i ett projekt som detta. För den som vill läsa mer om vad som faktiskt inträffade bjuder utskottets redovisning på diger och omfattande men inte så uppbygglig läsning. Det är många interiörer från utskottets många utfrågningar av medarbetare och politiskt ansvariga i Sydafrikaaffären som nu redovisas. Det hela fortsätter i Sydafrika. Panikslagna ambassadörer försöker, alltmedan publiken flyr från en viktig del av Sydafrikasatsningen, nämligen de s.k. konserterna, att täta hålen bäst de kan. På UD:s begäran ställer reklamföretaget Rikta upp med garantier för att räkningar som eljest inte skulle kunna betalas ändå skulle komma att ersättas. Konserterna kunde genomföras, räkningar kunde betalas, utcheckningar från hotellen kunde ordnas liksom incheckningar för dem som eljest hade vägrats incheckning därför att betalningen inte var erlagd för dem som var på väg att lämna hotellet och landet. Så fortsätter det, fram till den punkt då statsministern själv känner sig föranlåten att kommentera vad som faktiskt har inträffat. Då inleds andra avdelningen i Sydafrikaaffären, med uttalandet från statsministern att inte ett öre skulle ersättas Rikta, alltså det företag som bara något dygn dessförinnan hade ställt garantier på regeringens egen begäran för att regeringens egna sångare och artister skulle få den betalning de var utlovade. Inte ett öre till till Rikta, lät statsministern meddela. Det är ett uttalande som något halvår senare slutar med att Rikta inte längre finns som ett fungerande företag, ett uttalande som slutar med att Rikta tvingades att söka rekonstruktion och som nu har gjort att medarbetare och andra tillgångar har måst skingras. Det var uppenbarligen så att tjänstemän i Utrikesdepartementet lyssnade på vad statsministern hade att säga. De lyssnade på att intet skulle betalas ut, och det betalades heller ingenting ut - nota bene - förrän allting var för sent. Återigen, den som vill läsa mera hittar i utskottets handlingar digert material till förstörelse men inte till uppbyggelse. Interiörerna är inte uppbyggliga för vad som har redovisats för utskottet av vad som skedde månaderna efter Sydafrikaprojektets avslutning. Det här, fru talman, redovisar utskottet och drar också viktiga slutsatser av sin granskning, en granskning som har varit mera omfattande än någon som de flesta av oss har varit med om, inte minst av det bekymmersamma men tydliga skälet att utsagor har stått mot utsagor och att det var utskottets skyldighet att så långt det varit möjligt söka klarheten och söka sanningen. Utskottet är enigt i sin kritik av statsministern och utrikesministern. Så här får inte viktiga förbindelser med en framväxande demokrati skötas. Några av oss ser dessutom, utöver det utskottet är enigt om, ett ytterligare skäl till att kritiken mot stats och utrikesministrarna är så nödvändig. När statsminister Göran Persson så entydigt meddelade att inga ytterligare pengar skulle utbetalas beträdde han en vägg, säger reservanterna, där han inte kan undandra sig ansvaret för vad han har sagt om Rikta och Regeringskansliets tillkortakommanden med att infria de ingångna avtalen. En stat som beter sig så kan till slut ingen lita på. Vi vill inte ha en stat som medborgare och företag inte kan känna förtroende för. Att vi inte har kunnat få fullständig klarhet i vad som skedde i alla delarna efter Sydafrikasatsningens avslutning är djupt beklagligt. Ett konstitutionsutskotts uppgift är att som den yttersta garanten för att regeringsuppgifterna sköts på ett acceptabelt och godtagbart sätt kunna klarlägga och upplysa. Utskottet har hamnat, trots upprepade förnyade förhör, i den beklagliga och bekymmersamma situationen att vi inte vet i alla detaljer vad som faktiskt har inträffat. Motstridiga uppgifter står fortfarande kvar i utskottets redovisning.

Till slut, fru talman! Vilka konsekvenser får ett unikt uttalande mot stats och utrikesministrarna för framtiden? Göran Persson har sagt att han tar på sig det fulla ansvaret för vad som har inträffat. Det fulla ansvaret har emellertid uttytts av landets statsminister på så sätt att han beklagar att han i tid inte hade insett att ambassadören Danielsson i Statsrådsberedningen hade fått för mycket att göra. Därutöver intet! Enligt min mening borde det nog dras flera slutsatser än detta. Till stats och utrikesministrarna borde riktas frågan vilka slutsatser politiskt och i annat hänseende de drar av det faktum att ett enigt utskott nu prickar dem. Det är ändå inte riktigt nog att beklaga att en ambassadör i Statsrådsberedningen är utarbetad.

Fru talman! Regeringens Sydafrikasatsning var i många avseenden ett lyckat projekt, det måste vi komma ihåg när vi diskuterar granskningsfrågorna. Av naturliga skäl fokuserar vi i granskningen oftast de områden som är diskutabla eller mindre bra. Skulle vi granska allt som var bra skulle våra granskningsbetänkanden vara väldigt omfattande. Fru talman! De problemområden som vi försökt titta lite närmare på är om biståndspengarna används till det som de är avsedda för. Regleringen av fordringarna är väl ännu inte helt avslutad när det gäller den här satsningen, i alla fall var den inte det då betänkandet justerades. Regeringens företrädare hävdar att det vid den slutliga fördelningen av kostnader endast ska vara kostnader inom biståndsmålen som får belasta dessa anslag. Vi har noterat detta i utskottet. Vi har också påpekat att den här typen av satsningar gör att planeringen måste vara extra angelägen före satsningen. Riksdagens revisorer har också noterat att det saknades en detaljerad projektplan för Sydafrikasatsningen. Fru talman! Det hela var alltså i flera avseenden en aning löst i kanten, i synnerhet som sekretariatet gav sig ut på marker som det knappast hade kompetens att bedöma, t.ex. artistsatsningarna. Helt klart framstår det också att beslutsvägarna inte var tydliga. Sekretariatet för projektet lydde formellt och även lokalmässigt under Utrikesdepartementet men ansåg sig självt ha sin överordnade chef på Statsrådsberedningen. Och både utrikesministern och statsministern får kritik av utskottet för att organisation och ansvarsfördelning inte var klar och tydlig i den här satsningen. Förhoppningsvis är missförhållandena som uppdagats en väldigt nyttig läxa för framtiden. Fru talman! Det var väl Herakleitos som en gång sade att "allt flyter". Såvitt jag vet var det den gången inte en framtida bedömning av organisationen av det svenska regeringskansliets Sydafrikasatsning. Men det kunde ha varit det. I fråga om upphandlingen var det förstås mycket att önska. Där var det också en hel del lösa boliner. För sådant ska det förstås finnas kritik, och det är vi också överens om inom utskottet. Utskottet har alltså i stor enighet framfört betydande kritik, kanske t.o.m. en unik kritik, mot en del avigsidor när det gäller Sydafrikasatsningen. Det är bra att det finns en sådan enighet. Fru talman! Sedan har vi då relationen mellan regeringen och företaget Rikta. I bedömningen av den hanteringen är vi inte eniga, som framgått av vad Per Unckel har sagt tidigare. Men egentligen borde det vara ganska enkelt att se att förfaringssättet inte har varit särskilt bra sett ur regeringens ansvar. Konstitutionsutskottet granskar ju inte företaget Rikta som sådant utan regeringens agerande. Säkert har Rikta som företag begått ett antal misstag i sina kontakter med regeringen. Det ansvaret utkrävs dock inte här och nu. Den väsentliga frågan är om regeringen skött sina åtaganden på ett rimligt sätt. Mitt svar på den frågan är nej. Fru talman! När artistsatsningen uppenbart var i kris i Sydafrika fick Rikta en förfrågan om att förskottera medel för att rädda vad som räddas kunde. Regeringen i form av sekretariatet förbinder sig att betala de förskotterade medlen. En betalningsgaranti utfärdas alltså. Och regeringen har ju rätt bl.a. enligt budgetlagen att utställa den typen av förpliktelser. En stor del av utskottets arbete har gått ut på att få fram relevant information om varför regeringen inte uppfyllde sin del av avtalet inom rimlig tid, och jag vill betona vad jag nu säger: inom rimlig tid. Det är den väsentliga frågeställningen. Ett kompetensföretag som Rikta har sitt kapital samlat i sin personals kompetens. Det kapitalet kan dessvärre inte upptas i en kontrollbalansräkning för företaget. Därför har likviditeten i ett sådant företag mycket stor betydelse. När Rikta tömde sin kassa för att företaget litade på regeringens betalningsförsäkran så förbrukade man just sin likviditet. Men eftersom regeringen inte betalade inom rimlig tid och fordran på regeringen framstod som osäker, enligt de uttalanden som gjorts från olika håll, tvingades företaget in i ett rekonstruktionsförfarande, ett ackordsförfarande. Fru talman! Visst hade inte bara likviditeten betydelse. Varumärket skadades av olika omständigheter, bl.a. av statsministerns fräna kritik. Men hade regeringen stått för sin betalningsförsäkran inom rimlig tid, hade det troligen inte varit något så omfattande problem. Då hade ju regeringen med en utbetalning markerat sitt förtroende för varumärket. Men det gjorde inte regeringen utan man slingrade sig hela tiden inför möjligheten att på något sätt visa förtroende för Rikta. Ett sådant förtroende skulle ju politiskt desavouera statsministern. Fru talman! Det uppstod alltså en konflikt mellan statens trovärdighet som avtalsslutande part och statsministerns politiska trovärdighet. Tyvärr utföll lösningen av den konflikten inte till förmån för statens trovärdighet som avtalsslutande part. Och det gjorde det heller inte i den bedömning som utskottets majoritet gjorde. Statsministerns politiska trovärdighet var viktigare. En minoritet i utskottet, till vilken kristdemokraterna hör, har formulerat sig i en reservation kring trovärdighetsfrågorna. Vi anser inte att regeringen på ett rimligt sätt fullföljt sina förpliktelser - ordet förpliktelse innehåller ju just ordet plikt. Därmed har statens trovärdighet skadats. Fru talman! Till sist en uppmaning till utrikesministern. Det är nämligen så att vid alla möjliga och omöjliga tillfällen där jag sett tjänstemän från Utrikesdepartementet närvara har de varit flitigt antecknande, eller åtminstone gett det intrycket. Och det är väl ett rimligt krav att de ska vara just flitigt antecknande. Jag föreställer mig att det är speciellt viktigt för de utrikes relationerna att det finns relevanta minnesanteckningar. Men märkligt nog har vi i KU upptäckt att just vad gäller vissa delar av Sydafrikafrågan, speciellt efterspelet, så har adekvata och relevanta minnesanteckningar lyst med sin frånvaro. Kanske borde utrikesministern se till så att någon kurs i minnesanteckningar genomfördes för dem som visat sig vara dåliga på det. Ett och annat aktuellt namn har ju figurerat i KU-granskningen som tycks vara i akut behov av just en introduktion i hur man gör minnesanteckningar, detta bara som ett litet tips till utrikesministern - kanske inte ett kunskapslyft på UD men väl ett färdighetslyft.

Fru talman! Det har varit många frågor, många inblandade personer och mycket debatt i svenska medier. Det är också många timmar som har lagts ned på granskningsärendet som berör regeringens Sydafrikasatsning. Jag vet också att det finns de i salen som tycker att det är alltför många timmar som är nedlagda för att komma fram till denna slutuppfattning. Det är illa att detta hävdas. Jag tror nämligen att den nedlagda tiden, den fördjupade granskningen och därmed också den utvidgade granskningen, som har gjorts i förhållande till de anmälningar som vi har haft att hantera, har varit och kommer att visa sig vara viktiga även för regeringens egna bedömning och utvärdering av Sydafrikasatsningen. Eftersom det nu från riksdagens sida troligen kan sättas punkt för den del i satsningen som inte fungerade bra, så kan också fokusering ske på det som faktiskt fungerade bra, så att vi kan få en utvärdering av det som var huvudsyftet med den kanske den största utländska satsning som hittills gjorts från svensk sida. Denna totalsatsning måste vi ha stor respekt för. Så sent som i morgonnyheterna kunde vi få en annan mer kompletterande bild av Sydafrikaresans budskap och uppdrag då en företagare vittnade om de positiva effekter och de utbyten som denna Sydafrikaresa har gett honom och hans tidningsföretag. Fru talman! Icke desto mindre har konstitutionsutskottet haft att granska ett antal anmälningar som har följt av Sydafrikaresan. Det är biståndsmålet, om man har följt de uppsatta mål som riksdagen har beslutat om, om organisationen inom regeringen inför denna satsning, om förbindelserna med det anlitade PR Fru talman! Då vi endast har ett ärende på dagordningen kommer det att bli en onödig upprepning av den skillnad som finns i textmassan för bedömning. Det är olyckligt att det inte blev en överenskommelse kring skrivningarna trots all tid som vi lade ned på att finna gemensamma formuleringar, eftersom den sammanfattande bedömningen att rikta kritik mot statsministern och utrikesministern sker i enighet. KU-granskningen har alltså resulterat främst i kritik mot organisationen kring satsningen, eller snarare mot den brist på organisation som har lett till stora svårigheter att följa besluts och ansvarsfördelningen. Det har riktats kritik mot upphandlingen av tjänsterna. Det har också sagts att det var stora brister i hanteringen av förbindelsen med det anlitade konsultföretaget. Fru talman!

Det är uppenbart att statsministern har gett ett tydligt besked om att inte en krona ska utbetalas till företaget Rikta. Därmed kan statsministern inte frånsäga sig sitt ansvar för ärendets utveckling. Har man sagt A i ett ärende som faktiskt fick genomslag och påverkade de inblandade, både i företaget och i den allmänna debatten i Sverige, måste man också ta ansvar för B och de efterföljande stegen i de oklarheter som uppkom avseende vilka överenskommelser som gällde respektive inte gällde. Det besked som i Sydafrika gavs av statsministern var så tydligt att det ställde krav på att statsministern borde ta ansvar för att följa upp detta när han väl återkom till Sverige. Denna otydlighet som regeringen därmed skapade i sina relationer till aktuellt företag och aktuella avtal får sammantaget också konsekvenser för den allmänna tilltron till staten som avtalsslutande part. Detta är olyckligt och borde ha lett till att den alternativa text som reservanterna har angett borde ha varit den samlande bedömningen från konstitutionsutskottet. Därmed yrkar jag bifall till reservationstexten.

Fru talman! Vi har från konstitutionsutskottet, visserligen i varierande grad, riktat mycket allvarlig kritik mot statsministern för hans sätt att hantera, eller snarare inte hantera, den misslyckade artistsatsningen i samband med hans Sydafrikaresa förra hösten. Vår kritik har mycket tydligt kommit fram i det nu aktuella KU-betänkandet, men också i samband med de förhör och överläggningar som vi haft i konstitutionsutskottet under våren och försommaren. Det som jag har fäst mig särskilt vid i samband med de förhör som vi haft med statsministern och hans medarbetare har gällt vad jag uppfattat som bristande kommunikation mellan statsministern och hans närmaste medarbetare, framför allt hans statssekreterare i Statsrådsberedningen Lars Danielsson. Det förefaller som om de båda inte hunnit, velat eller vågat närmare ta upp problemen med den misslyckade artistsatsningen, vare sig under eller efter Sydafrikaresan. Statsministern skulle ju inte tyngas av detaljfrågor, har varit en motivering. Men detaljfrågorna har ju lett till en utveckling som enligt statsministerns egen utsago har gjort honom rasande förbittrad över vad som gick snett i artistsatsningen. På en arbetsledare - han må vara statsminister - vilar ett ansvar att förstå och kunna ta upp det som i förstone kan verka vara detaljfrågor, men som sedan utvecklar sig till stora viktiga frågor. Här har det uppenbarligen brustit. Fru talman! Med den här debatten lägger vi i konstitutionsutskottet förhoppningsvis affären med den misslyckade artistsatsningen i Sydafrika bakom oss. Nu bör det i stället handla om hur liknande misstag kan undvikas i framtiden. Det står ju helt klart för oss alla att Regeringskansliet är väldigt dåligt förberett för den typ av projektinriktat arbete som blir allt vanligare i arbetslivet, främst när det gäller att ha kontakt med de nya företag som uteslutande jobbar på det sättet; snabbt, informellt och lösligt i löst sammansatta nätverk. Man kan undra: Hur hanterar Regeringskansliet den situationen? Regeringskansliet arbetar ju traditionellt mer hierarkiskt, formellt och med klara ordervägar. Att Regeringskansliet måste jobba på ett annorlunda sätt än konsultföretag är självklart - av nätverk går det inte att utkräva politiskt eller konstitutionellt ansvar. Men det faktum att det har uppstått ett nytt läge bör föranleda Regeringskansliet att ta fram en strategi för hur mötet med den klassiska hierarkiska organisationen och den lösliga nätverks och projektorganisationen ska hanteras. Vem finansierar? Vem fattar besluten? Vem svarar för uppföljning och kontroll? Fru talman! De här frågorna känns ju mycket angelägna nu när Sverige snart blir ordförandeland i EU och den svenska regeringen rimligen måste få ansvar för en rad projekt som kräver en ny typ av projektorganisation. Detta är en konstitutionell fråga av vikt, särskilt på sikt. Mitt tips för förbättring är att regeringen omgående bör tillsätta en bra utredning för att lösa alla de nya frågor som uppkommer inom ramen för ett förändrat och modernt arbetssätt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till den borgerliga reservationen.

Fru talman! Jag hade tänkt inleda debatten med ett uttalande från den 22 november av den dåvarande vd:n i Rikta, Mats Agurén. Det var alltså i anslutning till Sydafrikaveckan, då det hade redovisats ett uselt publikdeltagande i ett eller annat artistarrangemang. Mats Agurén säger: Vi - alltså Rikta - tar ansvar för det här. Praktiskt taget på väg in i den här kammaren fick jag ett meddelande på min personsökare. Det var en person som sökte mig och jag ringde upp. När vederbörande svarade och jag talade om vem jag var sade han: Jag är så irriterad på Sydafrikadebatten. Den är så missvisande. Inom parentes får jag väl säga att han väl inte visste hur rätt han hade, med hänsyn till de inlägg som hittills har gjorts i den här debatten. Den som sade det här heter Hans Merving. Han bor i Eskilstuna och driver ett litet företag där, och han deltog i Sydafrikasatsningen. Beskrivningen i Sverige är så fel, säger han. Mitt lilla företag startar om en eller annan månad ett företag i Sydafrika, en filial till vår verksamhet, just därför att vi deltog i Sydafrikasatsningen och fick möjligheter att hitta en helt ny marknad. Jag tyckte att det här var så spännande och intressant att det fanns anledning att disponera om mitt lilla inledningsanförande i det här sammanhanget. Jag ska också tala om vad det här lilla företaget gör. Det tillverkar något som heter ekoplugg. Det innebär att man pluggar in ekoplugg i stubbar sedan man har avverkat skog och förhindrar därmed att det blir rotskott, sly och andra bekymmersamma saker. Företagaren säger: Det här är mycket miljövänligt. Det är världens mest miljövänliga insats för att motverka sly och annat. Det kan i Krugerparken i Sydafrika ersätta den besprutning som man nu gör med herbicider blandat med dieselolja. Ur miljösynpunkt är det ju ett extra plus. Nog om detta företag i Eskilstuna och om Hans Merving. Jag tycker att hans beskrivning, att debatten i Sverige är så missvisande, stämmer mycket väl. Dessutom redovisas i dag preliminära siffror från Exportrådets man i Sydafrika, som jag kontaktade per telefon för att få ytterligare några synpunkter. Han säger att i Sydafrika fanns ingenting av den debatt som fanns i Sverige och att det var ett utomordentligt genomfört arrangemang. Exportrådet i Sydafrika har gått ut med enkäter till företag och fått in ett femtiotal svar. Av dem är det 60 % som antingen har fått order eller har orderförhandlingar pågående och som de ser hoppfulla resultat av. Det är alltså en helt annan sida av den här debatten som man också borde spegla i Jag vill också göra reklam för en annan sida, nämligen Sidas utvärdering av de seminarier och annat som genomfördes i samband med Sydafrikasatsningen, Civil Society Encounter som den heter. Från olika håll rapporteras om utomordentligt intressanta, spännande och bra verksamheter. Jag kunde naturligtvis i den här debatten ha avstått från att plocka fram dessa positiva bilder, därför att KU:s granskningar har ju inte, tvärtemot vad gruppledaren Per Unckel försöker göra gällande, handlat om regeringens Sydafrikasatsning. Det framgår faktiskt redan på omslaget att det är vissa frågor som har granskats. Vi har alltså inte tittat på effekterna av de olika aktiviteterna. Och det eniga utskottet har inte gjort någon bedömning av och riktar ingen kritik mot genomförandet av Sydafrikasatsningen, som både Per Unckel och Helena Bargholtz formulerar sig. Det vore väl bra om man i det här sammanhanget kunde precisera vad det är som vi är eniga om och vad vi inte är eniga om när det gäller det som vi faktiskt har granskat. Jag tycker att det i vissa avsnitt är en ganska partipolitiserande debatt och att vi bör besinna oss när det gäller vad det är som vi har granskat och vad det egentligen är som vi kritiserar statsministern och utrikesministern för. Jag tycker att konstitutionsutskottet utifrån konstitutionella grunder ska kritisera regering och regeringsledamöter när de förtjänar detta. Men det är inte så att det är KU:s uppgift, inte ens oppositionspartiernas uppgift i KU, att kritisera regeringen för att den är regering. Det får man ju sköta i helt andra sammanhang än i konstitutionsutskottet. Får jag, fru talman, då ta upp den reservation som finns till det här betänkandet. Majoriteten skriver ju majoritetstexten och reservanterna skriver reservationstexten. Men i fråga om s. 46 i betänkandet, längst upp, tycker jag att det finns anledning att ifrågasätta eller t.o.m. påstå att det är fel som det står i reservationen. Där står det nämligen om Persson, som det uttrycks här: "Han uttalade att några utbetalningar från staten till Rikta som en följd av den tidigare utställda garantin inte skulle komma i fråga." Den formuleringen saknar täckning i verkligheten. Det jag har kunnat finna att Persson faktiskt sade i Sydafrika var att inga ytterligare pengar skulle betalas för förluster på artistevenemangen. Rikta nämns över huvud taget inte i detta uttalande. I samma artikel i Svenska Dagbladet, som man ju har stött sig på i utfrågning på utfrågning i upprepad fråga på upprepad fråga till statsministern om detta, står det en annan sak som kan vara intressant när man anser att Rikta var en utomordentligt kompetent byrå. Där säger en lokal artistarrangör och PR-man att det var inget fel på artisterna. Det var fel på arrangörerna. Och arrangörer var ju faktiskt Rikta. Hade man inte använt sig av små, chica, vita PR-byråer utan vänt sig till de PR-byråer som förstod hur man skulle få kontakt med den stora majoritetsbefolkningen i Sydafrika så hade man också haft publik på de här artistevenemangen. I undertexterna, och ibland också ganska tydligt, sägs det att statsministerns uttalande i Sydafrika och annat agerande - det säger man fast det inte står så i betänkandet - ledde fram till Riktas konkurs.

Det finns ett språkfel i det här citatet så jag läser inte fel, men det får stå för advokaten: "Det är således alldeles uppenbart att mest allvarliga för Rikta inte är den uppkomna likviditetskrisen utan att det förödda namnet och varumärket i vart fall i det omedelbara tidsperspektivet nästintill omöjliggör en snabb lösning på det korta likviditetsbehovet." Det är någonting annat än en bristande betalning från regeringens sida eller UD:s sida. Det är snabba ryck. Det här sker den 2 december. Det är den 2 december som Olof Stenhammar, Jan Carlzon och andra aktieägare i Rikta beslutar att begära - inte konkurs utan företagsrekonstruktion. Jag vill också peka på några värdeomdömen om Rikta som jag har hittat i en ansedd tidning, Finanstidningen i januari detta år. Där sägs det att Rikta var förblindat av sin egen framgång. Uppdraget var så attraktivt, alltså Sydafrikauppdraget, att man försökte få det trots att man inte hade resurser. Det är en dam som heter Annika Sundström, som finns i branschen, som säger det. Peje Emilsson, vd på Kreab, inte alldeles obekant, är lite mer försiktig. Han säger att det är en konst att växa fort. Det var vad Rikta hade gjort. Det är en konst som man ibland diskuterar för lite, säger Peje Emilsson. Mats Gullers, vd på Gullers Grupp, har det här omdömet om Rikta: Med siktet på börsen kan det också finnas risk för att man tappar kurs. Mats Gullers pekar samtidigt på att Rikta var ett duktigt företag trots att företaget blivit förknippat med både Stockholms OS-ansökan och polis och brandmannaspelen. Gullers tycker att Rikta har sig själva att skylla. Företaget hade hög svansföring och drog sig inte för att berätta vilken jättesatsning det här var. Min uppfattning är alltså att huvudanledningen till den konkurs som det så småningom blev för Rikta faktiskt är att företaget imploderade. Mats Eriksson har uttalat sig på samma sätt i någon senare artikel. Det gick inte att fortsätta. Medarbetarna tvivlade på det hela. Det blev den i och för sig mycket beklagliga utveckling som vi sedan kunde beskåda. Fru talman! Jag har tidigare pekat på att i varje fall ordföranden i utskottet har tagit ut svängarna rejält och menat att vi har granskat stora delar av hela Sydafrikasatsningen, vilket inte alls är fallet. Han har påstått att vi skulle kritisera regeringen rent allmänt. Jag skulle vilja betrakta kritiken mer som en indirekt kritik. Det har varit brister i uppföljningen som jag tycker att det finns anledning att tala om när det gäller upphandlingsfrågorna. Ordföranden gav också intrycket att det inte hade förekommit någon regelrätt upphandling. Det är väl inte en alldeles korrekt beskrivning, men det finns brister i den riktigt stora upphandlingen. Med det här har jag försökt ge den mer korrekta bilden av vad vi faktiskt har granskat och vad vi faktiskt är överens om, nämligen kritik på upphandlingssidan, organisationssidan. Jag har också pekat på att försöket att dra en konstitutionell konsekvens av ett uttalande av statsministern i Sydafrika är för långsökt. Det finns inte konstitutionell bäring i den frågan, och det finns ingen anledning att rikta kritik eller påstå att det skulle finnas ett ansvar för statsministern på den punkten.

Fru talman! Det kan inte vara lätt att heta Göran Magnusson i dag. Men han gör ett aktningsvärt försök att säga att statsministern har gjort det mesta rätt. Har han gjort någonting fel så är det inget stort fel han har gjort. Förmodligen är alltihop ett missförstånd, och är det inte detta så är det Per Unckels fel. Fullt så enkelt är det inte, Göran Magnusson. Vi kan ta och tillrättalägga det första, nämligen det uttalande som Göran Persson gjorde i Sydafrika och som bildar utgångspunkt för reservationerna. Det uttalandet har Göran Persson själv bekräftat. Göran Magnusson behöver inte vara konungsligare än kungen när han försvarar honom, utan vi kan väl åtminstone börja där Göran Persson själv medger vad han har sagt. Den del av Göran Magnussons anförande som handlade om Rikta tycker jag, för att vara mycket allvarlig, Göran Magnusson, känns rätt förskräckande. Jag har stor respekt för att en företrädare för regeringspartiet gör sitt bästa för att räta upp de krökta håren på sin chefs huvud. Det ligger på något sätt i Göran Magnussons politiska mandat. Men när Göran Magnusson försöker att skjuta över skulden från statsministern, utrikesministern och regeringen på ett privat företag, då går han uppriktigt sagt för långt. Det citat som Göran Magnusson levererade från en av Riktas advokater om det förödda förtroendet, vad handlade det citatet egentligen om? Jo, det handlade om att statsministern genom sina uttalanden i Sydafrika hade underminerat hela grunden för företaget. Allt det här vet Göran Magnusson. Han vet att det förhöll sig så. Vi har suttit i samma utskottslokal under förhören och hört folk säga exakt vad som faktiskt har inträffat. Men Göran Magnusson går så långt i försvaret av vad som är en uppenbart sjuk sak att han inte drar sig för att chikanera ett företag som slåss för sin existens. Detta, Göran Magnusson, är inte vad man kan förvänta sig av vice ordföranden i riksdagens konstitutionsutskott.
Fru talman! Jag vill först säga något om det som Göran Persson har sagt. Jag har inte påstått att han inte skulle ha uttalat sig i Sydafrika. Jag citerade väl t.o.m. vad han sade i det sammanhanget. Per Unckel som KU-ordförande blandar i sin reservation in den garanti som staten ställde ut gentemot Rikta och vilken enligt uppgifter i de olika utfrågningar som vi har haft inte var bekant vid det tillfälle då Göran Persson uttalade sig i detta sammanhang. Det räcker väl med att fota kritiken på det uttalande som faktiskt har gjorts och inte försöka ge kammarens ledamöter och dem som till äventyrs läser betänkandet intrycket av att Göran Persson vid sitt uttalande i Sydafrika hade värderat den garanti som fanns. Får jag för övrigt säga att den här garantin ju får spela en betydligt större roll än vad den faktiskt egentligen var värd i detta sammanhang. Och mycket hängs upp kring betalningen av denna garanti samtidigt som staten på olika sätt, och inte på alldeles bra sätt, tidigare hade betalat ut 9 1⁄2 miljon kronor till Som vanligt har väl varken Per Unckel eller jag kanske den exakta sanningen. Men om vi försöker väga samman dessa olika saker borde vi ju kunna samsas om vad som faktiskt har förevarit och vad som är korrekt. Och det har vi ju gjort på flera punkter. Men effekterna av uttalandet är ju att om statsministern säger en sak, så ställer sig statstjänstemännen i Regeringskansliet omedelbart upp och rättar till slipsen och gör precis vad statsministern har sagt, oberoende av vilka avtal och åtaganden som finns.

Fru talman! Så kan möjligen Göran Magnusson se det. Men fakta i målet är ändå att tidningarna i andra ärenden än detta alltsedan Göran Persson inträdde i Statsrådsberedningen bär mycket vittnesbörd om att det är exakt så det går till. Det var därför som jag började med att säga att den här granskningen har ett starkt personligt inslag. Det är en granskning över statsministerns ledarstil. Det är exempel på detta. Och den bekräftar de bilder som vi ser i andra sammanhang och dessutom det faktum att uttalandet av Göran Persson - inga mera pengar till Rikta - dyker upp gång på gång i utskottets utfrågningar som vittnesbörd av människor som har deltagit i de därefter följande samtalen. Det var många som uppenbarligen hade rättat till slipsen när statsministern hade talat och offrade på statsministerns altare ett bra reklamföretag. Det är svårt att komma undan intrycket att företagets väl och ve inte spelade ett vittens roll i det ögonblick som räkningarna från Sydafrika skulle betalas. Göran Magnusson gör nu en stor affär av att regeringen visst hade betalat en och annan räkning. Ja, fasingen vore väl annars. Det är klart att man ska betala sina räkningar. Problemet är att regeringen inte betalade den avgörande räkningen som gjorde att företaget tvangs till rekonstruktion. Fru talman! Jag ska rätta mig själv. Regeringen betalade nämligen den avgörande räkningen två veckor innan statsministern skulle utfrågas i riksdagens konstitutionsutskott. Vi vet inte exakt varför det förhöll sig så. Det var inte efter den noggranna kontrollen, vilket man har velat göra gällande, eftersom man inte betalade enligt räkningen, utan man betalade enligt garantin. Så det som var omöjligt att göra i december, då företaget fortfarande kunde räddas, det var möjligt att göra två veckor innan statsministern skulle uppträda i konstitutionsutskottet. Den här historien, Göran Magnusson, länder inte regeringen till stor heder.
Fru talman! Jag tror inte att Per Unckel kan garantera att Rikta hade kunnat räddas med tidigare gjorda betalningar. Det av mig citerade advokatuttalandet tyder ju på att det inte handlade om pengar utan att det faktiskt handlade om någonting annat där Rikta självt hade bidragit till att skapa det osäkra läge som man befann sig i, t.ex. verkställande direktören Mats Aguréns uttalande den 22 november. Han avlägsnades ju sedan, eller försvann, från vd-rollen. Även den seniorkonsult som hade haft hand om avtalsskrivandet och hela arrangemanget fick sparken i denna veva från Rikta. Jag tror att det vore bra om Per Unckel inte bara därför att det är ett privat företag omedelbart ställer upp som advokat och med advokatyr för Riktas räkning i denna fråga. Det som Göran Persson sade i Sydafrika, i alla fall det som jag har kunnat hitta som citat, är att inte ett öre av statens pengar ska betala förluster för artistevenemangen. Per Unckel får gärna ta fram citatet där det står att garantin till Rikta inte ska infrias. Det citatet kan man hitta i reservationen. Men reservationen är på den punkten helt felaktig. Jag vill sedan säga något om betalning av räkningar. Det är klart att man ska betala räkningar. Framför allt ska man betala räkningar som man är skyldig att betala. Och dessa 9 1⁄2 miljoner kronor som jag talade om låg ju utanför det mesta av avtalen. Det var artistpengar som skulle betalas ut. Staten betalade på det 8-9-miljonerskontrakt som man hade 4 miljoner någon gång i juni månad eller om det var i maj månad. Sedan betalade staten i mitten av december, då den här diskussionen fördes om att betalningar inte fick ske till Rikta, över 4 miljoner kronor som ersättning för det jobb som Rikta hade lagt ned.

Fru talman! Jag kanske ska påpeka att det kan bli en lek med ord här. Men den här garantin avsåg ju just att täcka förluster för artistsatsningar, Göran Magnusson. Det borde man kanske komma ihåg. Sedan svepte Göran Magnusson över samtliga partiföreträdare som har talat här tidigare när det gäller att vi skulle vara negativa till Sydafrikasatsningen. Då vill jag bara erinra om att jag började med att tala om att det var väldigt mycket som var positivt med denna satsning. Jag förstår ju att det hos varje regeringsparti - det socialdemokratiska partiet eller vilket parti det än är fråga om - sitter i ryggmärgen och intuitivt att man i konstitutionsutskottet så långt som möjligt vill försvara sin regering. Och jag vill ju gratulera den socialdemokratiska gruppen till att ha gått väldigt långt när det gäller att framföra kritik mot regeringen. Det tycker jag tyder på viss kraftfullhet i agerandet. Men tydligen finns det något slags gräns för den här kritiken. Och i valet mellan statens trovärdighet som avtalsslutande part och regeringens eller partiets politiska trovärdighet så valde man det senare. Är detta alltid det självklara valet, Göran Magnusson? Sedan kunde man så klart förvänta sig att Göran Magnusson fokuserar debatten på företaget Rikta. Men det är faktiskt inte Rikta som vi granskar här, utan det är regeringens agerande som vi granskar. Men det är ju egentligen ganska enkelt att tala om annat när man ska fokusera på regeringen.
Fru talman! Både Per Unckel och Ingvar Svensson talar nu om att jag och mina fem kamrater från det socialdemokratiska partiet är regeringens försvarsadvokater i KU. Själva ikläder sig dessa båda herrar ett slags helgongloria. De står över partipolitiken och har ingen ryggmärg att reagera med utan ser oförvitligt och opartiskt på hela situationen, medan socialdemokrater alltid ska utpekas som att de företräder partiintresset. Per Unckel och Ingvar Svensson, när Carl Bildt kritiserades - jag tror att det var 1993 eller 1994 - förlorade Carl Bildts vapendragare i KU omröstningen i KU och accepterade inte det, därför att det naturligtvis fanns anledning att försvara Carl Bildt. Det kanske var hårkrökandet som också där var ett problem, jag vet inte riktigt, och man förde debatten här i kammaren, och med hjälp av Ny demokrati eller vilket parti det nu var, så vände man detta och befriade Carl Bildt från den kritik som KU hade utvecklat. Detta hade naturligtvis ingenting med partipolitik att göra, utan det var en rent saklig prövning av de faktiska omständigheterna som låg bakom det agerandet. Jag utgår från det, men jag har ändå velat erinra kammaren om att det har förekommit ett och annat även när Per Unckel och andra inte befann sig i opposition här i kammaren. Får jag sedan fråga Ingvar Svensson: Anser Ingvar Svensson att formuleringen i reservationen om att inga utbetalningar skulle ske på grund av garantin till Rikta på ett rättvisande sätt speglar de faktiska omständigheter på vilka kritiken från minoriteten här grundas? Är det en korrekt beskrivning?
Fru talman! Jag tror att Göran Magnusson efteråt får läsa protokollet. Jag sade nämligen att det förhållandet att man intuitivt och reflexartat vill försvara sin regering gäller alla regeringspartier. Bli alltså inte så våldsamt engagerad på den punkten, för det var faktiskt också en självkritik som jag framförde i det avseendet. Man kan alltid diskutera exaktheten i formuleringar, och det gör vi ofta i utskottet. Det är möjligt att statsministern i det här läget inte kände till garantin, men innebörden av det som han sade desavouerade garantin, och det är det viktiga i sammanhanget. Min käre Göran Magnusson! Vi fokuserade tidigare på Riktas agerande, på Riktas ansvar för situationen och på varumärkesfrågan. Men finns det inte ett samband mellan utbetalningen från regeringens sida och förtroendet för varumärket?
Fru talman! Det är väl bra med självkritik, och jag noterar med viss tillfredsställelse att jag ska förstå det på det sättet att om det nu blir - det får man möjlighet att pröva 2002 - en annan majoritet i utskottet och Ingvar Svensson då skulle företräda majoriteten, kommer det att bli ryggmärgsreaktioner på varje anmälan och kommer regeringen att försvaras till varje pris. Alf Svensson och Ingvar Svensson, som då kanske själv sitter i regeringen - man vet aldrig - förväntar sig då att kollegerna försvarar dem intill döden därför att de tillhör samma parti. Jag har faktiskt sedan jag tillträdde som vice ordförande i konstitutionsutskottet försökt anlägga ett något annorlunda perspektiv på det här och sagt: Vi ska granska och kritisera när det är motiverat ur konstitutionell synpunkt. De partipolitiska aspekterna på det här får tas i ett annat sammanhang. Granskningsbetänkandet kommer bara att läggas med en anmälan till handlingarna här i kammaren. Den som anser att statsråd ska dra andra slutsatser än att bara ta emot en anmälan här får naturligtvis resa frågan om misstroendeförklaring här i kammaren och kräva att statsrådet ska dra sig tillbaka i det här sammanhanget. Låt mig återkomma till det aktuella citatet. Det står i reservationen att innebörden av uttalandet var att det kom att påverka hanteringen av garantin. Det är inte alls det som det handlar, utan det står att "han uttalade att några utbetalningar från staten till Rikta som en följd av den tidigare utställda garantin inte kunde komma i fråga". Återigen, Ingvar Svensson: Är detta en korrekt beskrivning av vad Göran Persson sade i Sydafrika?
Fru talman! Göran Magnusson nämnde att jag i mitt anförande skulle ha talat om den misslyckade Sydafrikasatsningen från statsrådet. Det har jag inte gjort. Jag har läst igenom mitt manuskript, och jag har hela tiden talat om den misslyckade artistsatsningen. Det är mycket viktigt att klargöra detta. Jag vet att mycket också var bra och framgångsrikt i Sydafrika, men artistsatsningen var i sig så misslyckad att den har dragit ned hela satsningen. Den har satt sin prägel på Sydafrikasatsningen i dess helhet, och det är väldigt tragiskt. Ett skäl till att det blivit så här är att den nya idén om att vi skulle satsa på konserter, Dr Alban osv. kom fram under alldeles för stor brådska och under alldeles för dålig ledning från Statsrådsberedningen till den ambassadör som skulle hantera det här. Rikta fick gå in för att hjälpa till med att räta upp den oreda som höll på att uppstå i Statsrådsberedningen när man upptäckte att det här inte gick att hantera. Göran Magnusson beskriver Rikta lite lätt nedlåtande som ett chict och vitt konsultföretag. Rikta var ett seriöst och modernt arbetande företag och hade sorgligt nog tidigare tagit på sig uppdrag åt regeringen. Man tyckte att man hade bra och förtroendefulla relationer med regeringen och vågade därför ta på sig ett uppdrag som låg utanför det normala sättet att arbeta med regeringen. Det hade man säkert inte gjort om det hade varit första gången som regeringen och Rikta hade haft med varandra att göra. Jag tog i mitt huvudanförande upp de kulturkrockar som inträffar mellan Regeringskansliet med dess hierarkiska och traditionella sätt att arbeta och de nya och moderna företagen. Jag hoppas verkligen att regeringen nu drar lärdom av det här misslyckandet och lär sig att arbeta på ett nytt och modernt sätt.
Fru talman! Jag ska gärna ge Helena Bargholtz rätt om det var så att jag hörde fel och uppfattade att det gällde hela satsningen när Helena Bargholtz talade om artistsatsningen. Sedan är det väl lite synd att säga att det här satte sin prägel på hela satsningen i Sydafrika. Det var det som inte skedde. Det satte sin prägel på den politiska debatten i Sverige. Exportrådets räkning, säger att det där inte fanns något intresse för den här kritiken. Det skrevs en enda artikel, som var en uppsummering gjord av en journalist i Sydafrika av vad som hade stått i svenska tidningar om problemen kring artistsatsningen. Helena Bargholtz säger nu att Rikta gick in för att räta ut en del problem. Rikta kontaktades ju redan i juni månad, och man kom överens om att Rikta skulle ta ett ansvar för artistsatsningarna. Jag tror att det i och för sig var klokt tänkt av UD. Sedan blev resultatet inte så särskilt bra, och jag kan gärna hålla med om att inte bara Rikta ska lastas för det. Men Rikta åtog sig detta, och sedan blev fortsättningen sådan som vi känner till. Det var inte så att Riktas företagsledning gjorde den värderingen att den kunde åta sig detta därför att den kände regeringen så väl. Sanningen, Helena Bargholtz, som framgår av alla möjliga papper, är att det var seniorkonsulten Mikael Albinsson i Rikta som skrev kontrakten med regeringen och sedan inte talade om för företagsledningen i Rikta vad Rikta hade för ansvar i de här sammanhangen. Det är det som förvirrar situationen till den 20-23 november, när Riktas företagsledning får klart för sig att man har ett åtagande på artistsidan både i pengar och i praktiska insatser som ledningen inte har känt till. Det kan tänkas att det var ett välskött företag, men i det här avseendet var det inte särskilt välskött.
Fru talman! Vad som är ledsamt när det gäller hela den här Sydafrikasatsningen är att uppfattningen i Sverige har präglats av att man har misslyckats med artistsatsningen. Det har i Sverige inte kommit fram vad som har varit positivt förrän Göran Magnusson nu har fått lite kontakter, och det har talats lite om det i tidningarna. Den bild som svenskar har fått har varit att det här var misslyckat rakt över, både från regeringens sida och från Riktas sida. Göran Magnusson åberopar vad Mikael Albinsson sagt. Jag kan bara tänka mig vad Peter Eriksson sade. Han menade att man hade en förtroendefull inställning till regeringen och därför vågade ta sig an detta. Saken är hemskt tragisk, och jag hoppas att den inte leder till att nya, unga och moderna konsultföretag drar sig för att ta regeringsuppdrag i fortsättning, för då gör regeringen en stor förlust.
Fru talman! Det är bra, Helena Bargholtz, att vi nu är inne på svensk mark och kan konstatera att den politiska opinionsbildningen och mediespeglingen har givit svenska folket ett intryck av att Sydafrikasatsningen inte var så bra. Man har många gånger försökt rubricera den som Sydafrikafiaskot. Det kan inte bara avse artistdelarna, utan det är ett samlande begrepp för hela Sydafrikasatsningen. Jag tycker inte att vi behöver polemisera mot varandra. Om Helena Bargholtz har samma insikt som jag, kan vi tillsammans med hjälp av boken om Sydafrikasatsningen, den rapport som Sveriges Exportråd kommer att lägga fram och det företag från Eskilstuna som jag här talat om försöka informera människorna i Sverige om vad den här Sydafrikasatsningen faktiskt innebär. Jag räknar med Helena Bargholtz på den punkten. Jag är inte lika säker på att jag kan räkna med utskottets ordförande. Det är möjligt att Exportrådet kan imponera något även på Per Unckel och att man kan föra vidare vad Exportrådet kommit fram till.

Fru talman! När jag en gång i tonåren engagerade mig politiskt var en av de första uppgifterna att delta i en insamling för rasförtryckets offer i Sydafrika. En annan tidig uppgift var att delta i den rörelse som fanns i Sverige på den tiden som krävde bojkott av sydafrikanska varor. Sverige kom så småningom att spela en positiv roll. Snart antogs denna bojkott av FN och hela världssamfundet. Vi upptäckte dock att Sverige hade ett dubbelt ansikte gentemot apartheidregimen. Å ena sidan fanns den engagerade solidaritetens ansikte. Å andra sidan fanns profitörernas. Vissa svenska företag hade omfattande investeringar i Sydafrika och sökte även sedan bojkotten av apartheidregimen blivit FN:s på olika sätt kringgå bojkotten. När nu Sydafrika blivit kvitt apartheidregimen och söker bygga upp ett nytt demokratiskt och ickerasistiskt samhälle finns gamla förbindelser med Sverige. Det känns därför rätt och riktigt att Sverige försöker skapa en bred kontakt med Sydafrika, att vi söker utveckla ett brett samarbete. Därför var regeringens Sydafrikasatsning alldeles riktigt tänkt. Den var välmotiverad. Sverige har en tradition av solidaritet. Sverige har, om man så vill, en skuld att avbetala på grund av andra företags verksamhet. Den har varit ett indirekt stöd till apartheidregimen. Det var möjligt och nödvändigt att stärka den samhörighet som den breda solidaritetsrörelsen här i landet skapat. I den meningen var satsningen väl motiverad. Huvuddelarna av satsningen har av allt att döma också fungerat väl. De politiska kontakterna, seminarieverksamheten, de ekonomiska och handelspolitiska kontakterna har, som det talats om redan, i allt väsentligt fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det som blev ett problem var att man i ett relativt sent stadium övertygades om att man skulle krydda den breda samhällssatsningen med en kultursatsning, en artistsatsning. Där hade man inte organisationen. Man hade inte färdigheten på berörda departement att svara upp mot vad den delen av satsningen krävde. Det är bara i den delen som det har riktats kritik från konstitutionsutskottet. Det är det som vi har haft anledning att granska. Av debatten här kan man få intrycket att utskottet har varit oenigt. Faktum är att vi har varit utomordentligt eniga i uppfattningen att organisationen brast när det gällde satsningen. Man följde inte upphandlingen av de tjänster som gällde artistsatsningen. Man gjorde ett relativt slarvigt engagemang av en arrangör för artistdelen. Man hade inte tillräckligt klar och tydlig beredskap och organisation för att hantera den något annorlunda rytmen, t.ex. vid behov av snabb likviditet som krävs inom artistbranschen. Departementets organisation var inte beredd på det. Vi har varit enhälliga i vår kritik av allt detta. Det är departementscheferna på berörda departement som har ansvaret för verksamheten till syvende och sist. Därför drabbar det dem. Det är en indirekt kritik av en del av Sydafrikasatsningen och ingenting annat. Det är viktigt att invända mot en del av de överord som använts i polemiskt syfte från reservanterna, framför allt utskottets ordförande. Konstitutionsutskottet har inte granskat statsministerns ledarstil. Den har inte varit föremål för någon anmälan eller granskning och utvärdering inom konstitutionsutskottet. Fru talman! När man talar för hela utskottets gemensamma slutsats ska man inte spetsa till det vi har kommit fram till, som om det hade gällt hela Sydafrikasatsningen. Det gjorde Per Unckel. De slutsatser som utskottets ordförande drar är inte ledda i bevis. Utskottets ordförande kan företräda hela utskottet när stora delar av ett betänkande är enigt. Men då får man hålla sig nogsamt till det vi är eniga om och inte förse det med insinuanta och demagogiska svängningar och sedan tala för den lilla del där det har varit oenighet och där det finns en reservation. Jag tycker att det är en insinuant svängning när man säger att det är uppenbart att tjänstemän lyssnade till statsministern och följde honom. I relationerna mellan statsministern och tjänstemän ska det väl vara så att tjänstemännen lyssnar till sin statsminister. Man kan inte lägga statsministern det till last. Det är felaktigt och inte alls bevisat, det som Per Unckel säger att en stat som agerar som den svenska staten har gjort kan till slut ingen lita på. Det är att ta till övertoner i granskningen. Reservationen tar upp saker som inte är bevisade. Den slutar med slutsatsen: "Det sätt på vilket ärendet handlagts har sammantaget skadat företags och andras tilltro till staten som avtalspart." Det sägs rakt ut. Det är ett obevisat påstående. Det finns inga belägg för att detta har skadat svenska statens rykte som avtalspart. Tvärtom visar hela hanteringen att man har försökt att hitta saker som kanske inte har funnits. Man har försökt att vrida ur det som man försöker vrida ur all vätska i tvätt. Man vrider två tre fyra gånger för att se om man ändå inte kan hitta någon droppe av något, och det har egentligen inte gått. Det första spåret som utskottet följde var: Kunde det vara så att tjänstemännen inte ville betala med hänsyn till att statsministern inte skulle förlora ansiktet? Vi kunde inte komma fram den vägen. Det fanns ingenting som visade att så hade skett. Man gick då från borgerlig sida in på ett annat spår. Man sade: Det måste nog kanske vara så, eftersom det var advokater som gjorde gällande att så skulle ha varit fallet. Statsministern skulle direkt ha stoppat detta i ett visst skede när det var ett möte på departementen mellan företrädare för Rikta och departementen. Men inte heller det har gått att belägga. Det har uppenbart inte varit på det viset. Då kommer man till insinuanta formuleringar, menar jag, i reservationerna: Det här är inte belagt, men något skumt måste det ha varit i statsministerns agerande. Då ägnar man sig nästan åt det som man inom etnologisk teoribildning kallar omslutning. Man förser någon eller något med ett rykte. Sedan ska man till varje pris pressa på den etiketten och använda den, eftersom alla då vet vad man talar om, och så har man omöjliggjort den personen, den företeelsen eller någonting. Det är också vad man ägnar sig åt här. Man säger att det är statsministerns ledarstil som gör att det går på det här viset. Men man har egentligen ingenting på fötterna att så skulle ha varit fallet. Jag tycker att vi i utskottet som helhet har gjort ett omsorgsfullt arbete. Vi har alltså kunna samla hela utskottet. I den del som avser artistsatsningen har regeringens arbete brustit vad gäller organisation och upphandling. Det är i sig en allvarlig kritik som vi riktar i den delen. Men det är värt att betona att utskottet i denna bedömning har varit enigt, och att vi har varit eniga i kritiken. Detta berör samtidigt en liten begränsad del av Sydafrikasatsningen, som till dess huvudsida förefaller ha varit ett utomordentligt lyckat och bra projekt.
Fru talman! Kenneth Kvist brukar nu och då reflektera logiskt och sammanhängande i en del frågor. Det imponerar på mig. Jag tycker om logik och sammanhang när man resonerar i politiska termer. Men det är en del saker som jag inte riktigt förstår i granskningsfrågorna. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ett samarbete när det gäller budgetfrågorna. Men såvitt jag vet finns ingen sådan samarbetspakt i granskningsfrågorna, eller finns det en sådan? Det vore intressant att få veta. Jag har frapperats av den servila attityd som Vänsterpartiet har visat i granskningsfrågorna, och i synnerhet i den här frågan. Ibland har jag faktiskt haft en känsla av att Vänsterpartiet är mer regeringstroget än vad s-gruppen själv är. Varför så servila? Eller är det möjligen så att sällskapet med oss andra skrämde något?
Fru talman! Jag har ingen anledning att svara på insinuationer. Omsorgen om konstitutionsutskottet som granskningsorgan gör att jag inte vill gå med på skrivningar som går längre än vad som framkommer i konstitutionsutskottets granskning och vad vi klart kan belägga. Att vi från Vänsterpartiet inte har biträtt reservationen - vi är ju två i utskottet - beror på att den vimlar av sådana påståenden som inte är helt korrekta eller sådana påståenden som inte går att belägga. Jag citerade sista meningen av ett sådant påstående. Vi har inte velat göra det. Det är väl ingen servil inställning vare sig från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet när vi gemensamt säger att statsråden har ett övergripande politiskt ansvar för vad som händer. Det har brustit i de avseenden som vi har varit eniga att det har brustit i. Men hänvisning till det kan de inte undgå kritik. Jag tycker inte att det är en servil inställning. Det hade det varit om vi sagt att allt var lysande. Men det har vi verkligen inte sagt. I denna del har regeringen fått kritik.
Fru talman! Kenneth Kvist var inte så nöjd med mitt anförande. Jag får väl leva med det. Jag är inte speciellt förvånad, men jag är heller inte speciellt bekymrad. Jag ska kommentera ett par av de frågor som Kenneth Kvist emellertid apostroferade i sitt anförande. Först påpekade han, och jag tror att jag citerar honom rätt, att det krävdes ny kompetens därför att berörda departement inte hade kompetensen. Jag tror att det är alldeles fel. Jag tror att det berörda departementet hade kompetensen, och det är här som problemet ligger. Det är här som anknytningen till statsministerns ledarstil går att finna. I varje normalt projekt av den här karaktären låter man det ansvariga departementet sköta det. Sedan urminnes tider har Utrikesdepartementet skött dylika arrangemang och gjort det med stor perfektion. Vad som nu händer är att Utrikesdepartementet plötsligt inte får göra detta, för detta var Göran Perssons personliga projekt. Det är här problemen börjar. Vad utskottet säger är att vi hittar mängder av situationer där oklarheten mellan vem som egentligen är chef är upphovet till många av de konsekvenser som sedan blir så bekymmersamma. Min andra kommentar har att göra med betydelsen av statsministerns uttalanden. Det är lite rörande att såväl huvudregeringspartiet och reservregeringspartiet nu säger att det inte spelar så stor roll vad statsministern säger. Vi ska minnas detta till senare. Men uppenbarligen är det fortfarande så att tjänstemän lyssnar. Kenneth Kvist säger också att det är naturligt att de gör det. Jag tror att Kenneth Kvist i denna del av sitt argument hade alldeles rätt. Men sedan lyckas han i ett slags lojalitetskrumbukt komma fram till att det ändå är fel. Om Kenneth Kvist stannar på den första bisatsen blir slutsatsen mer logisk. Det visar sig också - och det har vittnats om det inför utskottet - att detta Perssonska uttalande återupprepas i många av de samtal som vi har haft anledning att granska. Det är inte bevisat, men det har hävdats inför utskottet. Här ligger vår misstanke. Det är där Kenneth Kvist säger: Det är nog inte så allvarligt, så vi glömmer alltihop. Det tycker jag att Kenneth Kvist gör alldeles fel i.
Fru talman! Om det vore så illa att det vore ett personligt projekt, som utskottets ordförande säger, vore det anledning till en KU-anmälan. Vi har regler i landet om att regeringens beslut ska fattas av regeringen kollektivt, annars är det ministerstyre. Det ligger i det jag försöker förklara med omslutning. Man ska försöka prägla en bild av en politisk motståndare, och man har god hjälp av massmedierna att göra detta, osv. Då hamnar man i detta. KU har inte granskat statsministerns ledarstil. Den har aldrig anmälts till KU, och vi har inte granskat den. Det är på det viset. Det verkar faktiskt som att en mycket rimlig tolkning är att man trots allt visar omtanke om statens medel när man inte omedelbart betalar ut enligt garantin. Jag menar att man kan göra precis motsatt tolkning mot vad ni gör, nämligen den att när Rikta begär detta och ska omstruktureras så har Rikta fordringsägare på sig som inte bara är anknutna till Sydafrikasatsningen. Då vill man inte att statens medel ska gå till andra än dem som har med just den här satsningen att göra, och då är det klart att det inte kan bli en snabb utbetalning. Vidare fanns det ingen tid utsatt för när betalningen enligt garantin skulle vara gjord. Det var inte sagt att det skulle ske alldeles omedelbart. Återigen finns det alltså kritiska ståndpunkter som inte bär och som inte är korrekta och belagda. Därför skjuter reservationen över målet. Ni kunde ha avstått denna reservation, och utskottet hade varit enhälligt i sin kritik. Kritiken hade då kanske också framstått som starkare.
Fru talman! Vi hade naturligtvis kunnat avstå från vår reservation, Kenneth Kvist. Då hade utskottet blivit enigt, statsministern gladare och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lyckligare över att någon ytterligare kritik inte framfördes ens reservationsledes. Men så sköter inte vi vårt uppdrag. När det finns anledning att säga någonting så säger vi det. Det finns två förbryllande eller bekymmersamma ingredienser i det argument som Kenneth Kvist nu tar fram om att Rikta väl egentligen inte hade skäl att förvänta sig någon snabb betalning. Om Kenneth Kvist minns handlingarna så ingick Rikta i sin garantiförbindelse på rätt lösa grunder - när regeringen själv bad Rikta att göra det. Det är regeringen som ber därför att regeringen inte klarar av beställningarna när artisterna vägrar att gå upp på scenen. Det är ju det som är bakgrunden. Rikta ingick i den förbindelsen därför att man tidigare hade gjort motsvarande, dvs. hjälpt regeringen undan ett likviditetsproblem och fått betalt efter några dagar. Rikta hade alltså skäl att anta att andra gången man hjälpte regeringen skulle regeringen inte vara mer nödbedd med att betala än den var den första gången. Men då hade man inte räknat med statsministern. Den andra ingrediensen i samma förbryllande kedja är att man nog skulle kunnat kontrollera att de inskickade underlagen var korrekta. Det ligger mycket rim och reson i detta. En och annan sätter upp frågetecken för om detta måste ta fyra månader, under vilken tid Rikta inte längre existerar som ett fungerande företag. Men sedan kommer det mest förbryllande av allt, nämligen att i slutet på denna granskning betalar man ändå inte ut enligt räkning så som man sade att man skulle göra, utan man betalar ut enligt garantin. Två veckor före det att Göran Persson ska uppträda i konstitutionsutskottet är det plötsligt möjligt att betala ut in blanko enligt garantin.

Fru talman! Per Unckel får det att låta som om garantin utfärdades av regeringen i vederbörlig ordning. Men den kom ju till utomordentligt hastigt, och säkert utan att någon politisk instans hade kunnighet om den. Men den politiska instansen är ansvarig för det som händer också utom dess kännedom. Visst, det är ju alldeles riktigt att det tog tid och dröjde innan utbetalningen kom. Men det finns ju också i utskottsmajoritetens och i den enhälliga slutsatsens text - för det är ju bara ett stycke motivtext som ni har reserverat er för - egentligen skäl för kritik av allt detta. Den kritiken är baserad på vad utskottet faktiskt har fått fram. Men vad ni gör i reservationen är att dessutom insinuera att det finns annat som är klandervärt. Det är sådant som utskottet visserligen inte har fått fram, men som kanske ändå eventuellt måste vara fel. Ni måste ha något som gör att vi kan höja tonläget ytterligare. Vadan detta behov? Det gör ju att debatten förs i en ton som om utskottet vore utomordentligt oenigt. Vi är inte utomordentligt oeniga! Vi är eniga om att artistsatsningen inte har skötts på ett bra sätt och att regeringen, och därför ansvariga statsråd, förtjänar kritik för detta. Det är vi eniga om.

Fru talman! Det är inte lätt att komma sist i en sådan här något avslagen debatt - för det är den trots allt. Vi har hållit på med det här ärendet under väldigt lång tid. Vi har vänt på många stenar och vi har gått ut och in i garderober. Vi har minst sagt arbetat väldigt omsorgsfullt. Vi har utfrågat 15 personer, och tre av dem har vi utfrågat två gånger. Man kan nog inte göra så mycket mer i ett sådant här ärende. Jag är den förste att beklaga att vi inte kom överens hela vägen fram. Det var faktiskt så att vi hade ett enat utskott fram till en sista liten formulering, där det sprack. Därefter skapades en minoritetstext som jag menar inte hade grund nog. Men vi ska se hela detta ärende uppkommet från en anmälan som Miljöpartiet gjorde den 19 november. Då anmälde vi nämligen Sydafrikasatsningen till KU på grund av att vi misstänkte att biståndsmedlen inte användes på rätt sätt. De frågor som vi ställde till 1. Faller resan till Sydafrika inom ramen för det övergripande biståndsmålet, som är fattigdomsbekämpning? 2. Är det förenligt med måluppfyllelsen att använda biståndsmedel för marknadsföring? 3. Har bistånd använts för att marknadsföra svenska produkter och svenska företag? 4. Har bistånd sammankopplats med försäljning och marknadsföring av svensk krigsmateriel? Vissa delar i satsningen har under granskningen visat sig kunna falla under biståndskriterierna. Det är vi överens om i utskottet. Men vi är också överens om att vissa inte har fallit inom ramen. Resultatet har på vägen blivit att regeringen - och detta är klart uttalat av Göran Persson - inte kommer att använda biståndsmedel till de delar som faller utanför ramen. De utgifterna ska tas från andra anslag, har det sagts. Eftersom en slutlig reglering av fordringarna och fördelning på olika anslagsposter ännu inte gjorts är detta nu en fråga för revisorerna och den uppföljning som utrikesutskottet planerar. Vi har nog gjort vad vi har kunnat i utskottet. I stället har granskningen kommit att handla mer om bristen på planering, bristen på organisation, bristen på beslutsgångar och bristen på upphandlingsförfarande - och ett korrekt sådant. Brister i de här hänseendena har vållat svårigheter när det gäller att bedöma om satsningen i dess helhet stämmer överens med målen. Så står det faktiskt i bedömningen. Det här är tung kritik, menar jag. Jag står för huvudtexten, men jag menar att detta är tung kritik. Vi har inte kunna belägga kopplingen till JAS Gripen-affären och marknadsföringen av svensk krigsmateriel, dvs. dessa 28 Gripenplan. Men för mig finns känslan av sammanblandning fortfarande kvar. Det beror på att händelserna ligger så i fas med varandra. Underskrifterna av avtalen skedde strax efter det att Sydafrikaresan var slut. Det var exakt den 3 december. Jag har ändå inte skrivit en reservation om detta, och det beror på att jag inte har tillräckligt med belägg för att rikta en stark kritik på det här området. Jag menar att ungefär samma sak gäller för det här uttalandet och trovärdigheten som avtalsslutande part. Reservanterna anser ju att regeringen inte längre har förtroende som avtalsslutande part. Det är väldigt viktigt för oss i KU att vi har grund för det vi säger i våra bedömningar. Vi hade en gemensam grund väldigt länge, men här kom vi fram till en skiljelinje som inte var särskilt bra för vårt utskott. Ett enat utskott skulle ge ett mycket starkare intryck utåt i en sådan här fråga. När det gäller JAS Gripen-projektet kan man säga att jag fick lite vatten på kvarnen när jag läste en utskrift från en Rapportintervju med Björn Rosengren just den 3 december när man undertecknat de här avtalen. Då säger Björn Rosengren: "Det är mycket glädjande. Det innebär att de utnyttjar optionen snabbare än vi hade tänkt. Jag kan bara konstatera det med stor glädje. Jag tror också att det har en hel del att göra med den aktivitet som var i Afrikaresan, från oss och från näringslivet." Den här intervjun och det här svaret gav mig anledning att ställa frågan till Göran Persson under en av våra utfrågningar. Göran Perssons kommentar var: "Björn Rosengren har i regel talangen att ta åt sig en del av äran." Det är ett kryptiskt påstående. Jag har lite svårt att se relationen mellan de statsråd som har den här inställningen till varandra. Jag vet inte om det är vice versa också. Detta var från Göran Perssons sida. När det gäller vår granskning tycker jag att detta vändande på stenar och in och ut i garderober var en nyttig läxa för oss. Jag tror att vi fick lära oss väldigt mycket under vägen. Det var många stenar som vi vände flera gånger och som inte förändrades under de här procedurerna. De såg likadana ut. Men det finns också besvärande realiteter, nämligen det vi kallar för verklighetsuppfattningar. Människor som sitter tillsammans under en viktig förhandling - det här gäller den 1 december på Utrikesdepartementet - kan ha en delad uppfattning om verkligheten och uppfatta saker diametralt olika. Vad har den sagt, och vad har den sagt? Jo, den har sagt det. Nej, den har inte sagt det. Den har sagt det. Nej, den har inte sagt det. Detta skapar en förvirring och är mycket förbryllande. Till detta kan man också säga, som någon tidigare har tagit upp, att det är märkligt att statstjänstemännen just vid det här mötet inte för några som helst noteringar. De förde inga anteckningar. Det är ett oerhört viktigt möte. Det måste alla vara medvetna om som deltar i det, men de för inga anteckningar. Däremot för motparten, dvs. Riktas advokater, anteckningar. Problemet för oss i KU är att vi har konfronterats med anteckningar från den ena sidan och minnesbilder från den andra sidan. Det har varit en omöjlighet för oss att avgöra vad som är sant och vad som inte är sant, eller, om vi ska tala om olika verklighetsuppfattningar, vilken verklighet som bättre stämde överens med den verklighet som just då rådde. Detta har skapat ett problem för oss i KU. Hur ska vi hantera de olika verklighetsuppfattningarna? Det har fått mig att fundera ytterligare på att ta upp frågan om sanningsförsäkran i KU på bordet igen. Jag hörde att ordföranden i KU nämnde det också. Jag är självfallet medveten om alla de konsekvenser och problem som det kan medföra. Orsaken till att jag tänker på det viset är just att vi hamnar i situationer där vi helt enkelt inte kommer längre - olika sagesmän har olika uppfattningar. Vi kan inte göra någon rättvis bedömning. Jag tror att en sanningsförsäkran skulle kunna sätta större press på dem som vi utfrågar. Många har sagt att det här betänkandet är värt att läsa för alla som är intresserade av sådana här frågor, och det tycker jag också. Jag undrar om statsministern och utrikesministern har läst det. Jag tycker att det är trevligt att höra att utrikesministern i alla fall tar åt sig kritiken av organisationen och upphandlingen. Hon säger att de har dragit lärdom av Sydafrikaresan. Jag tycker att det hedrar henne. Jag hoppas att detta lätt går att iaktta i framtiden när det gäller organisationen och när det gäller hanteringen av liknande projekt. Statsminister Persson tycker tyvärr bara att kritiken var rätt måttlig. Jag vet inte om det betyder att han väntade sig hårdare kritik. Den kritik som jag tycker är väldigt tung och massiv är rätt måttligt enligt Persson. Det kan hända att han ser den del som vi kritiserar som en liten del av den stora satsningen och därför gör den här bedömningen, men icke desto mindre handlar det om hela planeringen, om organisationen och om okorrekta upphandlingar. Det handlar om ett sätt att hantera viktiga frågor som inte är acceptabelt och behöver rättas till. Jag hade hoppats att statsministern eller åtminstone en representant från regeringen skulle ha varit här under vår debatt. Tyvärr är varken statsministern eller någon annan här. Det tycker jag är beklagligt. Det här är en viktig debatt trots den avslagenhet som jag började med.
Fru talman! Jag får börja med att be om tillgift för att jag utnyttjar ledamöternas värdefulla tid ytterligare några minuter. Utskottets ordförande tog upp en fråga i sin inledning, nämligen frågan om behovet av sanningsförsäkran, ett behov som skulle ha blivit större efter den här granskningen. Per Lager var inne på samma tema, dock i något mer eftertänksamma ordalag än Per Unckel. Därmed antyder åtminstone utskottets ordförande en sak som han i andra sammanhang har sagt mer öppet: Någon måste ljuga inför utskottet. Dessa två utsagor kan inte vara sanna samtidigt. Det där tycker jag kräver att vi något granskar detta svepande påstående. Det handlar såvitt jag förstår om två skilda, om än besläktade, punkter i granskningen. Den första punkten gäller ett påstående från en av Riktas advokater om att tjänstemän från UD har meddelat att man inte kan betala något belopp till Rikta, eftersom Göran Persson gjort Rikta ansvarigt för misslyckandena vad avser artistevenemangen i Sydafrika. Man kunde alltså inte desavouera statsministern och kunde därför inte uppfylla sina förpliktelser. Detta påstående har förnekats från UD tjänstemannens sida. Alltså två motstridiga uppgifter, som inte kan vara sanna samtidigt. Det är faktiskt inte så enkelt. Detta finns på s. 212 respektive s. 235 i betänkandet. Det visar sig nämligen att UD-tjänstemannen inte har sagt att inga utbetalningar kan göras. Han säger så här när det gäller det förslag som advokaten hade: " - nämligen att vi skulle betala Riktas alla fordringsägare. Det tycker jag inte skulle kunna gå ihop med de uttalanden som utrikesministern och statsministern har gjort, nämligen att vi skulle honorera de i god tro varande underleverantörerna som deltog i artistsatsningen. Men det betyder ju inte att andra fordringsägare på Rikta, som inte har haft med Sydafrikasatsningen att göra, skulle få betalt med statliga medel." Det visar sig alltså när man tittar närmare efter att det här handlar om helt olika utbetalningar. Dessa två uttalanden går ihop. Låt vara att de av skäl som jag inte ska gå närmare in på här kanske har betonats och ihågkommits på något olika sätt. Men det går inte att visa att någondera parten har ljugit. Det andra fallet gäller det möte den 1 december - Per Lager nämnde det också - som genomfördes på UD. Representanter för Rikta träffade UD-tjänstemän för att se vad som kunde göras när det gällde de utestående affärerna mellan staten och Rikta. Från Riktas sida säger man att det försvann ett antal tjänstemän och att de kom tillbaka med meddelandet: Saken har dragits för statsministern och det blir ingen utbetalning. Från Statsrådsberedningens och UD:s sida förnekar man mycket bestämt att något sådant har sagts. Alltså två diametralt motstridiga uttalanden. Båda kan inte vara sanna samtidigt. Nja, låt oss titta närmare på vad som egentligen har sagts och hur man kommer ihåg det. Det visar sig nämligen att det stämmer att saken har dragits för statsministern, och det stämmer att man meddelat att det inte blev någon utbetalning. Men vad var det för sak som hade dragits för statsministern under några minuter den 1 december? Jo, ett krav eller förslag, hur man nu ska se det, från Rikta om att statsministern skulle hålla tyst om eventuellt kritiska synpunkter han hade på Rikta. Man ville förse statsministern med en slags munkavle som ett led i en uppgörelse med Rikta. Detta drogs för statsministern. Det var helt klart för alla inblandade att några sådana munkavlar inte kunde accepteras. Den andra delen, att utbetalningar inte kunde ske, hängde inte samman, visar det sig, med vad statsministern eventuellt sagt eller inte sagt. Det var den bedömning som de ansvariga tjänstemännen från UD gjorde, att det i det läget inte var möjligt att göra några snabba utbetalningar. Det visar sig alltså än en gång att det som vid en slarvig läsning framstår som motstridiga uttalanden icke alls behöver vara det. Det handlar om skilda kunskaper om hur saker och ting går till, skilda förväntningar, skilda intressen och därmed också skilda minnesbilder och skilda tolkningar av vad som har hänt. Vi har alltså inte kunnat visa att någon har ljugit. Vi kan i och för sig inte garantera att inte någon har ljugit. Det är principiellt omöjligt att bevisa att någon inte har ljugit. Men det går inte att av det här materialet säga att någon måste ha ljugit. Det går än mindre att påvisa att tjänstemän har tagit några otillbörliga hänsyn till statsministern eller någon annan och därmed förhindrat att staten skulle fullgöra sina förpliktelser. Detta har inte kunnat visas. Det har heller inte kunnat visas att statsministern personligen har stoppat utbetalningar till Rikta eller på annat sätt agerat så att statens trovärdighet som avtalsslutande part har kunnat ifrågasättas. Fru talman! Jag ska avrunda det här inlägget och eventuellt den här debatten med att konstatera att oppositionen i den här delen, som gäller reservationen, helt riktigt har mycket lite på fötterna, som Kenneth Kvist sade. Galoscherna står kvar i garderoben. Kängorna är borta. Några raggsockor har man inte på sig. Inte ens ett par tunna nylonstrumpor har man kunnat leta upp för att skyla sina fötter i snögloppet. Jag säger inte det här av omsorg om oppositionens ledamöter, utan av omsorg om utskottet och betänkandet. På detta sätt menar jag att man åtminstone har riskerat att försvaga uppmärksamheten på den del där utskottet är enigt, och det vore beklagligt om så sker.

Fru talman! Kammarledamöter! Jag ska inte alls ta upp lång tid. Som ni hörde av tredje vice talmannen är anförandet begränsat till två minuter. Det är bara ett par kommentarer jag vill göra till den här debatten. Det sägs att det skulle finnas en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om hur granskningen i konstitutionsutskottet ska gå till. Den tanken är så bisarr att den inte ens har föresvävat mig. Jag är lite förvånad över att den kan föresväva någon över huvud taget. När det sedan gäller slutsatsen att man i sådana här gemensamma interdepartementala verksamheter bör se över organisation och annat tycker jag att man till den diskussionen bör foga, och det hade också kunnat stå i betänkandet, att regeringen faktiskt inte är tillkommen för att bedriva någon egentlig verksamhet. Verksamheterna ska ligga i verk och myndigheter. Den uppdelningen är ju av hävd och den är mycket klok på många sätt. Man ska också hålla det i minnet när man diskuterar eventuella fortsatta insatser av olika slag då flera departement eller rent av också bara ett enda departement är inblandat. Fru talman! Jag tänkte också något beröra frågan om sanningsförsäkring. Det ska bli förfärligt lite. En sanningsförsäkring har diskuterats i debatten av några talare och den debatten får vi säkert anledning att återkomma till. Vi kan ju var och en läsa på något lämpligt KU-betänkande i det här ämnet. Frågan är på intet sätt ny. Huvudfrågan är väl om sanningsförsäkran skulle kunna tänkas garantera att sanningen kommer fram. Men vi kan väl alla bestämma oss för att läsa det här betänkandet. Får jag till sist, fru talman, citera Hans Josefsson, som är Sveriges exportråds man i Sydafrika. Hans konklusion när jag i dag talade med honom var att det här var en jättefin satsning. Den visade verkligen vad Sverige har att erbjuda. Jag tycker att det vore en bra slutvinjett på den här debatten.

Fru talman! Arbetsrätten är en djupt ideologisk fråga. Som så ofta när det handlar om maktfrågor står socialdemokrater på ena sidan och högern på den andra. Det är ett mönster som ständigt återkommer. Det gäller synen på den generella välfärden, det gäller synen på de arbetslösa, det gäller synen på skatter och det gäller synen på utbildning och mycket mer. Men låt mig börja i verkligheten och i den vardag som finns ute på många arbetsplatser. Föreställ er att en löntagare i ett mindre företag kämpar aktivt för att förmå företaget att ta bättre miljöhänsyn. Tänk er sedan att just denna person, någon månad senare, sägs upp medan andra har undantagits från turordningen och inte blir uppsagda. Han är kritisk, och han tror att hans miljöengagemang kan ligga bakom. Men en prövning i domstol är utesluten. Otänkbart? Javisst, nu går det inte för arbetsgivaren att göra så. Men om bara några timmar kan Miljöpartiet med stöd av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna se till att mardrömmen blir verklighet. Det är precis detta som ändringen i turordningsreglerna handlar om. Man ökar arbetsgivarens makt och skapar rättsotrygghet för löntagarna. Det är något som många runt om i landet har protesterat emot - men för döva öron. Våren 1999 beslutade en riksdagsmajoritet, bestående av de borgerliga partierna och Miljöpartiet, att ge regeringen i uppgift att återkomma till riksdagen med ett förslag om att två personer skulle få undantas från turordningsreglerna i LAS i de fall uppsägning blir aktuellt. Detta skulle gälla i företag med färre än tio anställda. Vi socialdemokrater vill inte ha denna förändring i lagen om anställningsskydd. Men eftersom regeringen har att rätta sig efter riksdagens majoritet är det regeringens demokratiska skyldighet att återkomma med det förslag som riksdagen har beställt. I det propositionsförslag som nu presenteras föreslås följande: · Kriteriet "särskild betydelse" ska kunna prövas i domstol så att inga ovidkommande hänsyn tas. Regeringens förslag avviker på en punkt från det som riksdagen beställde, nämligen att undantagen i turordningen ska gälla i alla företag oavsett om de har fler än tio anställda. Skälet är att man vill undvika att det uppstår "tröskeleffekter", dvs. att företag hindras från att växa på grund av lagregler. Ändå har Miljöpartiet tillsammans med de borgerliga valt att gå ännu längre i att försämra för löntagarna. De vill ta bort möjligheten för den enskilde löntagaren att få sin sak prövad i domstol. Det är ett mycket uppseendeväckande förslag. Men låt mig återkomma till det lite senare. Fru talman! Vilken är då grunden för majoritetens förslag om ändring i turordningsreglerna? Jo, man säger sig måna om de små och medelstora företagen. Detta är inget annat än nonsens och en konservativ syn på hur arbetsmarknaden fungerar. I stället är en rättvis och verklighetsanpassad arbetsrätt bästa grunden för en stabil och hållbar tillväxt. Löntagare som känner trygghet på sin arbetsplats är produktiva, skaffar sig hög kompetens och är intresserade av att ta större ansvar. LAS är en skyddslagstiftning till förmån för den svagare parten i ett anställningsförhållande. För att upprätthålla respekten för kravet på saklig grund vid uppsägning och för att objektivitet och rättssäkerhet iakttas när beslut ska fattas är det viktigt att minimera utrymmet för godtycke i beslutsprocessen. Metoden att i förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarnas organisationer diskutera turordningen, och när så bedöms som lämpligt göra de avvikelser som för båda sidor framstår som den bästa lösningen, är väl etablerad på arbetsmarknaden. På det sättet kan frågan om att undanta någon från turordningen avgöras av de lokala parterna som är de som känner förhållandena på arbetsplatsen bäst. Det godtycke som ensidiga arbetsgivarbeslut kan innebära undergräver rättssäkerheten för den enskilde och missgynnar påtagligt den svagare parten. Fru talman! Det mest uppseendeväckande i det nu liggande förslaget är att Miljöpartiet gått samman med de borgerliga partierna och föreslår att den enskilde löntagaren inte ska kunna få sin sak prövad i domstol. Man överlåter alltså på arbetsgivaren att helt själv få avgöra vilka som ska få undantas från turordningen utan att detta kan sakligt prövas. Låt mig återgå till det exempel som jag inledde med, nämligen att en anställd varit väldigt kritisk till sin arbetsgivares miljöpolicy. Han tar sitt medborgerliga ansvar, vill skydda miljön och tar debatt på arbetsplatsen. Det är något vi alla vill uppmuntra. När arbetsgivaren senare behöver säga upp personer undantar han två anställda och låter den kritiska personen bli uppsagd. Om man misstänker att det är miljöengagemanget som är orsaken till att personen inte blev undantagen från turordningen kan detta alltså inte prövas i domstol. Jag undrar om Miljöpartiet verkligen förstår innebörden av förslaget. Är man verkligen medveten om vad detta kan komma att innebära på arbetsmarknaden? Kommer företag med mindre än tio anställda att bli de tysta arbetsplatserna på grund av de anställdas rädsla för att förlora anställningen? Miljöpartiet har också i en motion framhållit att det blir vanligare att arbetstagare inte vågar framföra kritik och synpunkter om förhållanden på arbetsplatserna och att de inte vågar utnyttja sin meddelarfrihet. Därför är frågan berättigad: Hur går detta ihop med de förslag på försämring av arbetsrätten som Miljöpartiet i dag ställer sig bakom i riksdagen? Det är denna fråga som jag och Sveriges löntagare vill ha ett svar på! Fru talman! Jag kan instämma i att arbetsmarknaden gradvis har genomgått en förändring, men jag ser en annan verklighet än vad de borgerliga gör. Anställningsformerna har delvis förändrats, och andelen visstidsanställningar har ökat på bekostnad av tillsvidareanställningar. Denna utveckling är inte önskvärd och kan på sikt innebära minskad trygghet för den enskilde. Jag är inte på något sätt avvisande till förändringar av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Givetvis måste sådana förändringar övervägas från tid till annan. En utgångspunkt måste då vara att stärka lagstiftningens karaktär av skyddslagstiftning. Som tidigare har påpekats har utvecklingen gått mot kortare och lösare anställningsformer på bekostnad av heltidstjänster. Detta drabbar framför allt kvinnor och ungdomar. Utvecklingen innebär också ökat inslag av konsulter och inhyrd arbetskraft. Regeringen har därför, på arbetsmarknadsutskottets initiativ, tillsatt en utredning för att se över den arbetsrättsliga lagstiftningen så att den uppfyller kraven på trygghet och inflytande för de anställda. Fru talman! Detta är i grunden en ideologisk fråga. Vi vet att de borgerliga partierna, med moderaterna i spetsen, vill försämra för löntagarna och minska fackföreningsrörelsens inflytande. Man vill helt slopa turordningsreglerna och göra arbetsrätten mer "individualiserad", dvs. minska fackets makt till förmån för arbetsgivaren som är den starkare parten på arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater ser politikens möjligheter där politiska beslut ska stötta och stärka dem som riskerar att hamna i underläge. Arbetsrätten är ett mycket tydligt exempel. Vår socialdemokratiska linje är att arbetsrätten är avgörande just för maktförhållandena på arbetsmarknaden, för att ge arbetstagare stöd och rusta dem för att de tillsammans med arbetsgivarna ska kunna utveckla arbetsplatserna.

Högern och arbetsgivarnas organisationer har varit och är fortfarande alltför upptagna av att driva maktfrågor för sin egen skull, så att de inte ser effekterna av sina egna förslag. Det är många företagare som genom åren har prisat den svenska modellens styrka,där arbetstagare och företagsledare tillsammans arbetat för utvecklingen av den egna arbetsplatsen. Därför är kampanjhögerns perspektiv inte bara ett hot mot rättstryggheten för de anställda utan också ett hot mot företagens och organisationernas kraft i utvecklingen mot ett mer effektivt och starkt näringsliv. Fru talman! Avslutningsvis vill jag peka på att vår politik varit framgångsrik: - Arbetsmarknaden ökar. - Arbetslösheten sjunker drastiskt. Tillväxten i ekonomin närmar sig rekordhöga nivåer. - Inflationen ligger kvar på fortsatt låg nivå. Det finns således ingenting som styrker att den nuvarande lagstiftningen skulle förhindra ökad produktion och sysselsättning. Något samband mellan arbetslöshetens storlek och arbetsrättens utformning existerar inte. Däremot har vi socialdemokrater bevisat motsatsen med den förda politiken. Det är genom att lita på människor och deras vilja att vara med och ta ansvar som man bygger en framgångsrik politik. Det är genom trygghet och klara regler som människor frigörs och kan vara med och skapa det Sverige där alla har en plats. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I arbetet för att ge löntagarna människovärdiga arbetsbetingelser och någon form av rättstrygghet på sina arbetsplatser har arbetarrörelsen ständigt fått föra en kamp mot en mer eller mindre samlad borgerlighet. De ideologiska och politiska skiljelinjerna har varit och är fortfarande glasklara. Medan arbetarrörelsen arbetar för att skapa starka individer genom den kollektiva styrkan har alltid borgerligheten haft som rättesnöre ägandet och penningmakten. Det är utifrån dessa ideologiska utgångspunkter som också striden om den arbetsrättsliga lagstiftningen genom åren förts. Många av oss minns säkerligen den långa striden om 32 §, en paragraf som noga omhuldades av arbetsgivarna och den samlade borgerligheten. Den minnesgode kommer säkerligen ihåg att 32 § gav arbetsgivaren den oinskränkta makten över jobbet, och han fick ensidigt leda och fördela arbetet samt anställa och avskeda personal. Arbetarrörelsen insåg att det behövdes en ny lagstiftning som gav den anställde ett lagstöd för att skapa någon form av trygghet och motverka det godtycke som gällde på arbetsplatserna i förhållande till de anställda. Det var utifrån dessa erfarenheter som den arbetsrättsliga lagstiftningen formades. Lagstiftningen är en skyddslagstiftning utifrån det enkla faktum att det inte är två jämbördiga parter som möts. Arbetsgivaren har i kraft av sitt ägande också alltid den starkare ställningen. Fru talman! För lite mer än ett år sedan lierade sig Miljöpartiet med den samlade borgerligheten till ett generalangrepp på arbetsrättslagstiftningen, och det är detta som vi nu ser frukterna av och som vi i dag ska debattera och votera om. Miljöpartiet vill tillsammans med de borgerliga partierna återföra den arbetsrättsliga lagstiftningen till ett läge som i stort är jämförbart med den tid då det var 32 § som gällde i arbetslivet. Det var alltså den tid då det var arbetsgivarens godtycke som var vägledande i det som då kallades personalpolitik. Jag tycker att det är tragiskt, och jag skulle vilja beteckna den här dagen som en svart dag för landets löntagare. Att de borgerliga partierna utstrålar glädje över det utskottsförslag som vi nu har att behandla är för mig förståeligt - allt annat vore naturligtvis ur borgerlig ideologisk synvinkel ett direkt felaktigt ställningstagande. Men det som förvånar är att ett parti som vi häromdagen kunde läsa en debattartikel av i Aftonbladet på temat "Vi vill ha trygghet för alla - inte bara för dom som har jobb" hamnar på samma reaktionära linje är milt sagt oförståeligt. Hur alla får en bättre trygghet genom att tryggheten försämras för dem som har jobb är en ekvation som inte går ihop. Och hur tryggheten blir bättre om människor på små arbetsplatser har ett sämre lagskydd än människor på en större arbetsplats går inte heller ihop. Barbro Feltzing kanske senare från talarstolen kan utveckla hur man tänker och funderar kring detta. Miljöpartiet brukar i olika sammanhang fästa åtminstone viss vikt vid vad exempelvis JämO tycker och tänker om olika saker. I denna fråga kan man dock konstatera att Miljöpartiet uppenbarligen har tagit på sig minst dubbla skygglappar. I detta sammanhang kan det också finnas anledning att notera att ett av de andra borgerliga partierna - Folkpartiet - uppenbarligen har glömt bort sina högtidstal och utrustat sig med både skygglappar och öronproppar. Folkpartiet brukar som bekant vilja utmärka sig som ett kvinnovänligt parti. Hur detta ska gå ihop med ett lagförslag som så uppenbart är till nackdel för kvinnorna kan vi kanske under denna dag få en uppfattning om eller förklaring till av Runar Patriksson. När man tittar på den argumentering som förs för att dölja det som jag betecknar som en reaktionär politik kan man nog egentligen inte annat än ta sig för pannan. Egentligen är det nog också så, att förslagsställarna heller inte tror på sin egen argumentering, då det är svårt att finna stöd för den i den verklighet som Anders Karlsson tidigare på ett föredömligt sätt redogjorde för. Faktum är att arbetsgivarna lyckats förpassa över en halv miljon människor ut i arbetslöshet under de senaste tio åren. Detta gäller både stora och små arbetsplatser och privata och offentliga arbetsgivare. Det har heller aldrig hörts något resonemang om att nyckelpersoner inte har kunnat tas undan. Dessa personalminskningar har skett genom förhandlingar med de fackliga organisationerna. Ibland har också avsteg gjorts från turordningsreglerna för att det bedömts vara nödvändigt. Detta är också möjligt genom den dispositivitet som finns i arbetsrättslagstiftningen. Vissa delar av den dispositiviteten har vi från Vänsterpartiets sida synpunkter på, som jag återkommer till senare. Grunden för dessa förhandlingar är att arbetsgivaren, vilket han faktiskt ensidigt fastställer, hävdar att det föreligger en övertalighet på personalsidan. Övertaligheten betraktas också som saklig grund för uppsägningen. Om avsteg från turordningsreglerna ska göras och det kommer in personliga skäl ska det också finnas saklig grund för detta. Detta är faktiskt en del av rättstryggheten på arbetsmarknaden. Fru talman! Den reservation som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har i denna fråga fångar på ett konkret sätt in våra åsikter, varför jag i detta inlägg inte ska använda mer tid till frågan om undantagen. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Vänsterpartiet har ytterligare en reservation. Det gäller frågan om dispositiviteten i LAS och att vi, nu som tidigare, hävdar att avtalsturlistor som upprättas utifrån möjligheten till avsteg från lagstiftningen till förmån för lokal överenskommelse ska godkännas av central arbetstagarorganisation. Vänsterpartiet anser att den centrala organisationen ska godkänna avtalsturlistor när föräldralediga eller gravida är inblandade, och även att ett sådant godkännande ska krävas vid vissa avsteg från turordningen beträffande personer som är äldre än 57,5 år. Detta gör vi utifrån den forskning som visar att kvinnor faktiskt behandlas sämre än män när det görs avsteg från turordningen. De äldres möjligheter att återkomma till ett eventuellt arbete vid en arbetslöshet vid den åldern är kända för de flesta, så det kanske inte behöver återupprepas här. Svårigheterna är av den karaktären att de är skäl nog för den åtgärd vi föreslår i reservationen. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall också till reservation nr 2.